Herr talman! Herr Takman har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en lagstiftning som förbjuder asbest och asbesthaltigt material och som förses med bestämmelser om ytterligt restriktiva dispensmöjligheter. Vidare tas i interpellationen upp bl.a. frågan om ersättning till den som drabbats av asbestbetingad cancer. Asbest innefattar som bekant flera i naturen förekommande fibermaterial med olika kemisk sammansättning och varierande egenskaper. Särskilt dess hållfasthet, värmebeständighet och värmeisolerande förmåga har gjort att asbest och asbestprodukter kommit till användning för en rad ändamål och produkter: värmeisolering, brandhärdiga väggar och skott, asbestcementprodukter, skyddskläder, bromsband. Det har länge varit känt att asbest är ett hälsofarligt ämne. Inandning av asbestfibrer kan förorsaka asbestos, en sjukdom som liknar silikos. Man vet också att asbest i förening med kalkdamm kan förorsaka förtjockningar i lungsäcken. Uppgifter har också kommit fram om ökad risk dör mesoteliom, en elakartad tumör i lungsäcken eller bukhinnan, hos personer som är utsatta för asbesthaltigt damm. Man vet vidare att asbesthaltigt damm kan medföra ökad risk för uppkomst av lungcancer. Rapporter i den vetenskapliga litteraturen visar att tobaksrökning ytterligare ökar riskerna härför. I september i år publicerades arbetarskyddsstyrelsens nya anvisningar om asbest efter flera års arbete. De trädde i kraft den 1 oktober i år och ersatte 1964 års anvisningar i ämnet. De nya anvisningarna bygger på samma grundförutsättningar, som dem herr Takman utgår från i sin interpellation, dvs. de innebär krav på totalförbud mot asbest i alla de fall där det är möjligt. I anvisningarna slås fast att asbest över huvud taget inte får användas för isolering mot värme, buller eller fukt. Inte heller får sprutning av asbest ske. I de fall där asbest eller asbestprodukter även i fortsättningen kan förekomma i arbetslivet ges mycket stränga skyddsföreskrifter som skall förhindra att arbetarna riskerar sin hälsa. Arbetarskyddsstyrelsen har i anslutning till de i september i år rapporterade mesoteliomfallen, med de nya anvisningarna som grund, gått vidare i det förebyggande arbetet. Tillsammans med arbetsmarknadens parter kartläggs nu asbestens användningsområden punkt för punkt i syfte att närmare ta ställning till i vilka fall och under vilka förutsättningar asbest och asbesthaltiga produkter kan få hanteras i fortsättningen. Sålunda överväger styrelsen att inom den närmaste tiden förbjuda inläggning av vissa asbesthaltiga golvmaterial. Vidare övervägs bestämmelser om ytterligare begränsad användning av asbestcementprodukter inom byggnadsoch anläggningsindustrin. Ca 75 96 av Sveriges totala råasbestförbrukning går till tillverkning av asbestcementprodukter. På liknande sätt är en rad andra användningsområden för asbest under bearbetning. Här vill jag också nämna det s.k. silikonuppföljningsprojektet vid arbetarskyddsverket. I projektet skall bl.a. kartläggas alla arbetsplatser där kvarts eller asbest förekommer. Vidare skall tillses att mätningar görs på dessa arbetsplatser. Som ett ytterligare led i arbetet att utröna hälsorisker i arbetsmiljön till följd av exposition för asbest skall samtliga i socialstyrelsens cancerregister upptagna fall av mesoteliom gås igenom. Syftet härmed är att klarlägga om anhopningar av fall kan härledas till viss yrkesgrupp eller arbetsmiljö. Utifrån detta hoppas vi få fram värdefullt underlag för förebyggande åtgärder. En rad värdefulla och nödvändiga initiativ har sålunda tagits för att förhindra ytterligare hälsoproblem förorsakade av asbest. Strängare föreskrifter när det gäller hantering av asbest har utfärdats, och de utgör en del av arbetarskyddslagstiftningen i vårt land. Ett omfattande arbete pågår inom den praktiska tillsynsverksamheten. Jag har under hösten haft fortlöpande överläggningar med arbetarskyddsstyrelsen om det pågående arbetet och om möjligheterna att på samtliga områden komma till rätta med riskerna. Självfallet har vi också haft kontakter i frågan med de LO-förbund på vilkas områden asbest hantering är vanlig. Jag avvaktar nu resultatet av de överläggningar rörande hanteringen av asbest på skilda områden mellan arbetarskyddsstyrelsen och förbundens representanter som ännu inte är avslutade. Då får bedömas om ytterligare åtgärder är erforderliga i fråga om anvisningar, gränsvärden m.m. Målet är att få bort asbest och asbestprodukter från arbetslivet. När det gäller frågan om ersättningsskyldighet vill jag anföra följande: Gällande lag om yrkesskadeförsäkring innehåller bestämmelser om ersättning åt den som i sitt arbete har ådragit sig en skada som framkallats genom inverkan av ämne. Från yrkesskadeförsäkringen har i praxis utbetalats ersättning vid både cancersjukdomar och andra sjukdomar som har orsakats av arbetet genom inverkan av asbest. Samtidigt kan erinras om att gällande avtal om trygghetsförsäkring, som har ingåtts av parterna på arbetsmarknaden, ger ersättning för bl.a. lyte och men vid arbetsskada. Genom socialförsäkringen och avtalet om trygghetsförsäkring bör det således vara väl sörjt för ersättning i de skadefall som åsyftas i herr Takmans interpellation. Jag vill slutligen erinra om att yrkesskadeförsäkringskommittén i betänkandet SOU 1975:84, Ersättning vid arbetsskada, som nu är ute på remiss, har föreslagit en i princip full ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av arbetsskada.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag tycker har en positiv grundton. Det tog exakt 75 år för att de utländska erfarenheterna av asbestens hälsofarlighet skulle tränga igenom i Sverige. Förmodligen finns det mer än en anledning till detta. Personligen tror jag att yrkesskadeförsäkringen varit ett oöverträffat instrument för att konservera farliga arbetsmiljöer. Så som den har tillämpats har det krävts ett närmast övernaturligt bevismaterial för att övertyga riksförsäkringsverket och dess medicinska experter om att någon enda svensk kroppsarbetare blivit sjuk och dött som en följd av hälsofarlig arbetsmiljö. Eftersom yrkessjukdomar är gruppfenomen har alltid en orimlig bevisbörda lagts på den drabbade enskilde arbetaren. Frågan om bakgrunden till sjukdomen, arbetsplatsens risker, har i varje särskilt fall försvunnit i ett moln av juridiskt damm. Först när det på en gång, nu i början av september, lades fram en förteckning på de åtta verkstadsarbetare vid Nohab, som hade dött av mesoteliom, blev det lättare att få gehör för de gamla kraven att sjukdomsorsaken, i detta fallet asbesten, skulle avlägsnas ur arbetsmiljön. Men här i Sverige har det som sagt tagit 75 år. jag anmärka på uttrycket ”ökad risk”. Det är inte korrekt att säga att det föreligger ökad risk för mesoteliom — en elakartad form av cancer i lungsäcken eller bukhinnan — hos personer som utsätts för asbesthaltigt damm. Det finns sannolikt ingen risk alls för den som aldrig utsätts för asbestdamm. Sambandet mellan mesoteliom och asbest är sedan länge så starkt dokumenterat att man numera, till dess motsatsen har bevisats, förutsätter att varje fall av mesoteliom är framkallat av asbest. Mesoteliom är en ytterst sällsynt form av cancer. Bara ett drygt tiotal svenska fall per år rapporteras till socialstyrelsens cancerregister. Med tanke på den asbestdammande miljö, som vissa av arbetarna vid AB Bofors-Nohabs järnvägsverkstad i Trollhättan varit utsatta för, var det verkligen ingen överraskning att det skulle krävas offer bland dem. Det överraskande och tragiska är att åtta av Nohabs arbetare dog av mesoteliom under åren 1959-1969 utan att det föranledde någon som helst åtgärd. Och det är utmärkande för situationen i vårt land, att när asbesten började komma i rampljuset här i Sverige för några år sedan lade Nohab ut denna del av verksamheten på en legoverkstad i stället för att sanera arbetsmiljön i den egna verkstaden. Det var först när dr Anders Englund — då vid arbetsmedicinska institutet, numera en av LO:s experter — gick igenom cancerregistret för att sortera ut just mesoteliomfallen och söka spåra deras bakgrund, som man fick bekräftelse på vad man redan visste från åtskilliga utländska undersökningar. De preliminära resultaten vid den första genomgången av cancerregistret visade dels att denna cancerform var koncentrerad till västra och södra Sverige, dels att den förekom i vissa yrken med dammiga arbetsplatser. Ytterligare undersökning med ledning av registeruppgifterna visade att åtta av mesoteliomfallen var lokaliserade till ett enda företag, Nohab i Trollhättan, och att dessa åtta under många år hade arbetat med asbest. Inför den tabell över de döda verkstadsarbetarna som dr Englund ställt upp, och som massmedia behandlade den 9 september i år och följande dagar, är det några frågor man vill ställa. Den förste Nohab-arbetaren i cancerregistret dog 1959, 77 år gammal. Samtliga de nämnda åtta arbetarna utom en hade anställts på 1920-talet. Jag kan i sammanhanget nämna att cancerregistret kom till på ett sent stadium, och att man inte vet någonting om hur många mesoteliomfall eller andra asbestsjukdomsfall som hade förekommit bland arbetarna tidigare. I likhet med alla de övriga utom en hade denne först döde i cancerregistret börjat sin anställning vid Nohab på 1920-talet, då arbetsmiljön sannolikt var värre än under senare år. Men av de två dödsfallen 1965 var den ene ännu inte ålderspensionerad. Varför slogs inte larm då? Det hade inte haft någon betydelse för den sjuke, men det hade motiverat en undersökning av arbetsplatsen för att se om förhållandena hade ändrats på senare år eller om kraftfulla åtgärder alltjämt hade varit motiverade för att förebygga nya fall av asbestsjukdom. Man kan sannolikt ställa samma fråga om vart och ett av de över 200 mesoteliomfall som finns i socialstyrelsens cancerregister nu. Jag är glad över beskedet att man kommer att spåra upp dessa fall. Asbestdammet har stått tätt på tusentals svenska arbetsplatser. Om tjänstemännen i justitiedepartementet tvingats arbeta under samma förhållanden som arbetarna vid Nohab och mängder av andra svenska arbetsplatser, skulle vi för länge sedan ha haft en terroristlag mot arbetsköparna. Beträffande mesoteliom har, såvitt jag vet, ingen forskare visat att cigarrettrökning spelar någon som helst roll som bidragande orsak. Jag har inte heller kunnat finna att rökning har någon säker betydelse för uppkomsten av asbestos, en motsvarighet till silikos. Däremot har det av flera forskare visats att risken för lungcancer är oerhört mycket större hos en asbestarbetare som är cigarrettrökare än hos en som inte är det. Professor Irving J. Selikoff, en av de stora pionjärerna i forskningen beträffande asbestsjukdomarna, redogjorde i en stor artikel i marsnumret 1969 av tidskriften Environment för sina undersökningar. Han och hans medarbetare hade under en sexårsperiod inte funnit ett enda dödsfall i lungcancer hos 87 isoleringsarbetare, som inte rökte regelbundet eller som rökte pipa eller cigarr. Man följde alltså dessa 87 arbetare med kontrollundersökningar under sexårsperioden. Under samma period hade man registrerat 24 lungcancerfall — mot 3 beräknade på en motsvarande, lika stor grupp som inte har kontakt med asbest — hos 283 isoleringsarbetare som var cigarrettrökare. Man beräknade att risken att dö i lungcancer var 92 gånger större för en asbestarbetare som röker cigarretter än för en man i samma ålder som varken arbetar med asbest eller röker cigarretter.

Vi refererade där några av de många vetenskapliga undersökningar som gjorts sedan dr H. Montague Murray i London år 1900 i Charing Cross Gazette publicerade sin skakande rapport om hur samtliga de tio personer som vid en viss tidpunkt arbetat i kardrummet i en asbestindustri hade dött inom loppet av elva år. På den tiden var naturligvis arbetsförhållandena ännu mycket bedrövligare än de varit på senare år. Vår motion avslogs den gången med 278 röster mot 19. Vi hade inte mera framgång med en liknande motion 1974. Det försäkrades i det sammanhanget att ett förbud mot användning av asbest inte behövdes. Kontrollen skulle skärpas. Allt skulle bli bra. Men vi vet att det på många arbetsplatser inte märkts någon skillnad alls under dessa tre år. Jag skulle kunna plocka fram åtskilliga rapporter, men jag skall nöja mig med en enda. Sex medicinare som gick hygienkursen vid Karolinska institutet gjorde från oktober 1973, alltså efter behandlingen av vår motion i riksdagen, till januari 1974 en undersökning vid nya polishuset på Kungsholmen, som då var under byggnad. Deras seminarieuppsats, ”Yrkeshygieniska aspekter på asbesthantering”, utges inte för att vara något vetenskapligt arbete. Men deras skildring av ett besök på arbetsplatsen utgör säkerligen en pålitlig rapport om förhållandena. Där arbetade då 600 man på bygget. Asbest förekom i flera former. En entreprenör med ett 40-tal anställda arbetade med Internitskivor och gipsplattor för den invändiga isoleringen. Jag skall här citera bara ett kort avsnitt ur rapporten om arbetsplatsbesöket. ”Internitskivorna kommer färdiga men måste kapas på arbetsplatsen delvis inomhus för att passa cellernas mått. Enligt skyddsombudet påbörjades arbetet med Internitplattorna aug 1973, och arbetarna blev då upplysta om att Interniten till skillnad från Eterniten inte innehöll asbest utan var ett slags plastmaterial som var ofarligt. Från augusti till oktober sågades skivorna med en vanlig cirkelsåg, inga dammsugare, befuktningsanordningar eller skyddsmasker användes. Arbetarna klagade under denna tid över att det dammade kraftigt, ”dammet stod som en vit rök”, man klagade över hosta och halsbesvär. Även förbipasserande som arbetade i närheten klagade över dammet. Vid en kurs för skyddsombud gjorde H” — en av rapportörerna — ”nya förfrågningar till företaget och fick då veta att Interniten innehöll asbest. Dammsugare till sågen skaffades fram på arbetarnas begäran och användes några dagar tills de ställdes undan eftersom de inte gjorde någon nytta enl arbetarna. Munskydd fanns då även tillgängliga men användes inte då filtren snabbt täpptes till, måste rensas var 15:e minut och bytas ofta för god effekt. Enl H var det tämligen ont om filter. Efter ett par dagar övergick man på eget initiativ till att skära plattorna med kniv, ett förfarande som dammar mycket lite. Inga spec klädbyten förekommer, man går till matsalen i samma kläder och skakar av overallerna i omklädningsrummen vid arbetets slut. Skyddsombudet känner till att man kan få lungsjukdom av asbest och att man ska skydda sig. Känner inte till några skyddsbestämmelser. Två byggnadsarbetare som monterar Internitplattor bekräftade vad H sade. De ansåg att det hade dammat fruktansvärt när man sågade plattorna och att dammet hade minskat kraftigt när de övergick till att skära. Vid uppsättningen borrar man hål i plattorna och även detta dammar. Efter varje rum sopar de själva upp efter sig med en vanlig sopborste och då dammar det kraftigt. Ingen hälsoundersökning, ingen dammätning, inga skyddsmasker eller andra åtgärder.” Det är med kännedom om förhållanden som dessa som jag och mitt parti har krävt förbud mot användningen av asbest. Nu i juli har arbetarskyddsstyrelsens nya asbestanvisningar kommit i tryck. Jag har redan kommenterat dem i min interpellation, och arbetsmarknadsministern har i svaret här redogjort för vad de nya anvisningarna innebär. Det är utan tvivel klara steg framåt, men arbetsplatsernas verklighet är tyvärr ofta en annan än det ideal som anvis ningarna föreskriver. Varje verkligt framsteg i fråga om arbetsmiljön blir - Nr 26 nu som tidigare ett resultat av arbetarnas och de fackliga organisationernas kamp. Om förhållandena i asbesthanteringen inte blir radikalt andra än de hittills varit, kommer kravet på förbud mot import och användning av Om förbud mot asbest säkerligen att resas av hela den fackliga rörelsen. användning av Som det nu är finns det knappast någon risk för den arbetsköpare asbest som systematiskt äventyrar sina arbetares liv och hälsa. Hittills har såvitt jag vet ingen svensk arbetsköpare suttit i fängelse för att han vållat sjukdom och död med en farlig arbetsmiljö. I Frankrike blev det i början av oktober en verklig sensation när en 26-årig domare, Patrice de Charette, anhöll en verkställande direktör, Jean Chapron, för att i januari i år ha vållat en arbetares död i Pas-de-Calais-området. Han jämförde direktörens roll med ”överlagt mord”. ”Jag använde detta uttryck”, sade den unge domaren, ”för att klargöra vad jag ansåg om olyckor i arbetet.” Det blev en sensation i Frankrike. Inrikesministern och justitieministern visade hur oberoende rättsväsendet egentligen är genom att omedelbart gå till offentlig aktion mot den unge domaren. Även president Giscard d”Estaing ingrep. Direktören frigavs efter några dagar, och i stället inleddes en åtalsprocess mot domaren som haft modet och moralen att ta itu med den kriminalitet som livsfarliga arbetsmiljöer utgör. Jag skall till sist göra några reflexioner som asbestfrågan har föranlett: 1. Cancerregistret och andra källor måste användas på ett betydligt mera aktivt sätt än nu för att utlösa förebyggande åtgärder. 2. Fackföreningsrörelsens forskare måste få tillträde till arbetsplatserna. Det har hänt att även forskare som fått pengar från arbetarskyddsfonden har blivit avvisade vid industriporten. 3. Det centrala register som produktkontrollnämnden föreslagit över bl.a. sådana produkter som används i arbetslivet, är välmotiverat. Men det måste bli sådant att det innehåller alla existerande uppgifter om hur hälsofarliga dessa produkter är eller — där detta är möjligt — uppgifter om att det inte finns några som helst risker. 4. Företagshälsovården måste i enlighet med vpk:s mycket gamla krav läggas under samma huvudman som övrig hälsooch sjukvård, dvs. under landstingen. Det är en orimlig ordning att företagsläkarna skall vara anställda av och få sin lön av företaget. Det är de anställda, inte företaget, som behöver den aktiva förebyggande vården och de aktiva insatser i arbetsmiljön som krävs för att denna förebyggande vård skall bli effektiv.

Herr talman! Även om alla frågor om asbestens verkningar inte är klarlagda, är det uppenbart att det här är fråga om ett ämne vars förekomst i arbetslivet måste begränsas så långt det någonsin är möjligt. De anvisningar som arbetarskyddsstyrelsen nu utfärdat måste innebära ett betydelsefullt steg i rätt riktning. Det är möjligt att det finns utrymme 61 för skärpningar på några punkter. Jag tror att alla är överens om att målet måste vara att kraftigt minska användningen av detta ämne. Ingenting får nu hindra att de nya anvisningarna följs upp med kraft ute på fältet. Vpk kräver förbud mot asbest med möjligheter till dispens. Jag vill helt kort säga att en sådan modell skulle medföra en omfattande byråkratisk apparat, som skulle tära på knappa och viktiga resurser, men den skulle inte vara effektivare när det gäller att nå målet. Risken är också stor att det snabbt skulle komma fram ersättningsmaterial som ur hälsosynpunkt kanske är ännu sämre än asbest. Asbestproblematiken kan inte betraktas som en isolerad företeelse i arbetsmiljödebatten. Radon, vinylklorid, asbest — det är sannolikt realistiskt att räkna med att listan kommer att bli längre. Det finns alltför många kemikalier med ofullständigt kända verkningar i omlopp ute i arbetslivet. Att riksdagen varje gång ett ämne misstänks vara skadligt skulle rycka ut och förbjuda dess användning vore en omöjlig strategi i kampen för en bättre arbetsmiljö. Men det är ett absolut krav att regering och riksdag ser till att de instanser som har att övervaka arbetsmiljön får alla de resurser som är nödvändiga för att de skall kunna verka effektivt. Herr talman! Jag skulle nu vilja vidga frågeställningen något. Kampen för en bättre arbetsmiljö måste föras på många nivåer. Det är viktigt att utbilda arbetstagare och skyddsombud så att de med större säkerhet kan agera ute på verkstadsgolvet. Det är också angeläget att förstärka yrkesinspektionen. Men det gäller dessutom att ha tillgång till personal med kvalificerad utbildning, som kan svara på alla konkreta frågor som ställs när man ute på arbetsplatserna blir mer uppmärksam på riskerna. Inget centralt verk kan någonsin klara den uppgiften. Den måste i stor utsträckning lösas ute i länen så nära de olika arbetsplatserna som möjligt. Yrkesmedicin är inget okänt begrepp här i kammaren. Det är ett ämnesområde inom vilket tekniker och medicinare samarbetar för att angripa missförhållandena i arbetsmiljön. En utbyggnad av den yrkesmedicinska verksamheten är nu en förutsättning för att våra strävanden att förbättra arbetsmiljön skall lyckas. Jag tror inte man gör sig skyldig till någon överdrift om man slår fast att skyddsombud, företagshälsovård och yrkesinspektion inte kan fungera effektivt utan tillgång till yrkesmedicinsk expertis. Men detta ämnesområde, som har en nyckelroll när det gäller att förbättra arbetsmiljön, har behandlats styvmoderligt ända in i dessa sista dagar. Här har de ansvariga gjort sig skyldiga till allvarliga försummelser. Bristen på utbildade yrkesmedicinare är nu så stor att inte ens de mycket få tjänster som finns kan besättas. Detta får konsekvenser för arbetsmiljön och drabbar i sista hand arbetstagarna. Jag nämnde att yrkesmedicinska kliniker skall fungera som konsulter åt yrkesinspektion och företagshälsovård. De har ytterligare en viktig uppgift. Det är nödvändigt att vi har tillgång till specialister som kan följa forskningens utveckling på det internationella planet och tillämpa de kunskaper man där vinner på våra förhållanden. Men vår skriande brist på yrkesmedicinare innebär att vi här i landet inte ens har möjlighet att med någorlunda snabbhet tillgodogöra oss de framsteg som görs internationellt inom den forskning som kan öka våra kunskaper om risker i arbetsmiljön. Herr Takman refererar i sin interpellation till flera utländska rapporter om riskerna med asbest, rapporter som tydligen haft ganska liten genomslagskraft i vårt land. Herr talman, det finns fler exempel på detta. Sambandet mellan radon och lungcancer var starkt misstänkt redan på 1920 talet. Somliga hävdar att sambandet redan då var fastlagt. På 1940-talet var frågan åter aktuell, och flera forskare varnade för radon. Men inte förrän i slutet av 1960-talet uppmärksammades problemet på allvar i vårt land. Vad en sådan fördröjning kan innebära är lätt att inse. Det publiceras årligen från olika håll här i världen resultat av vetenskapliga undersökningar som har betydelse för förhållandena på arbetsplatserna. Det är naturligtvis nödvändigt att denna utveckling på det internationella planet följs i vårt land. Annars går vi miste om viktig information som kan vara värdefullt när det gäller att förbättra miljön på arbetsplatserna. Herr talman! Jag har velat belysa asbestfrågan från denna speciella synpunkt eftersom inget viktigt led får saknas i strävandena att förbättra arbetsmiljön.

Herr talman! Jag tackar herr Takman för hans karakteristik av svaret, nämligen att där fanns en positiv grundton. Det är glädjande att vi har samma mening. Jag utgår ifrån att herr Takman, herr Karlehagen och jag har den uppfattningen att allt som står i mänsklig makt skall göras för att skydda dem som arbetar i svenskt näringsliv. Får jag bara göra en liten anmärkning mot herr Takmans inledning. Man kunde få ett intryck av att ingenting hade skett i Sverige. Han sade att det tog 75 år innan de internationella forskningsresultaten trängde igenom i Sverige. Man får ett intryck av att dessa forskningsresultat har trängt igenom i världen i övrigt, men inte i Sverige. Jag tror att herr Takman håller med mig om att vi vid en internationell jämförelse står oss bra, vilket ingalunda innebär att vår situation har varit eller är tillfredsställande. Jag har stor motvilja mot de metoder som en del andra länder, alltför många länder, tillämpar i sådana här frågor. De bestämmer sig nämligen hastigt och lustigt för ett förbud, självfallet försett med dispensmöjligheter. På det sättet lugnar man opinionen. Men om vi studerar situationen i sådana länder finner vi att dispensgivningen blivit så omfattande att man i dessa länder använder sådana ämnen i mycket större utsträckning än vad som sker i vårt land och i mycket farligare sammanhang. Därför tycker jag att det är bättre att gå den väg vi har förordat, nämligen den praktiska vägen, och se till att man gör sig kvitt ett farligt ämne där det över huvud taget finns en möjlighet till detta. Det är klart att jag måste hålla med herr Takman om att de gamla kraven på bevisföring när det har gällt yrkesskada ibland har fått mycket konstiga verkningar. Men jag hävdar att praxis numera har ändrats, och i det nya förslaget till yrkesskadelag markerar man denna nya inställning som innebär att en onormal bevisföringsbörda inte får läggas på den som utsatts för skada. Jag håller med herr Takman på den punkten. Naturligtvis upprördes vi alla och kände sorg och engagemang när vi fick reda på att asbest hade sådana verkningar att ett antal personer hade avlidit. De personer som dr Anders Englund undersökt insjuknade samtliga under en period som ligger tämligen långt tillbaka i tiden, då man sannolikt var utsatt för mycket massivt asbestdamm. Det framgick ju också av herr Takmans inlägg att arbetsmiljöerna då var mycket farligare än de är i dag. Det är klart att asbest har använts i stora mängder även efter denna tid, men vi har ju uppmärksammat riskerna, och det kan rimligtvis inte vara så att man under de senaste åren utsatt de anställda för så stor exposition som på den tiden. Men det gäller att komma till rätta med problemet. Jag är emellertid inte beredd att gå in för ett lagförbud. Jag har däremot ställt mig frågan: Vilka lärdomar för framtiden skall vi dra av de fall som nu har kommit fram? Vi kan tyvärr inte få det som gått galet i förfluten tid ogjort, men vi har skyldighet att dra lärdomar av det och se till att det inte upprepas i framtiden. Den forskning på grundval av cancerregistret som LO-läkaren Anders Englund gjort skall vi använda oss av. På den punkten delar jag helt herr Takmans uppfattning, och jag instämmer med honom när han anför att cancerregistret skall användas för att få fram alla samband som kan finnas mellan ämnen, arbetsmiljöer och sjukdomar. Men vi skall naturligtvis också i detta förebyggande arbete gå igenom andra sjukregister och sjukoch skadeanmälningar för att utröna om det finns gamla eller nya samband mellan miljö och skador. Detta är utomordentligt betydelsefullt.

Det var det vi ville få fram, så man kan säga att Anders Englunds arbete faktiskt är ett led i det arbetet. Studierna av mesoteliomfallen i cancerregistret har på ett dramatiskt sätt visat att det finns ett samband. Tyvärr måste vi nog konstatera att registren döljer fler hemligheter som det gäller att komma på spåren. Här måste naturligtvis, som herr Karlehagen sade, forskningsresurser sättas in. Jag har ju i mitt svar pekat på vissa ting som måste ske. Och arbetarskyddsfonden har satt i gång ett större projekt, ett epidemiologiskt projekt. Det är självklart att man kan bli en smula nedslagen när man finner så svåra verkningar av tidigare förhållanden i arbetsmiljön som dem man funnit i samband med vinylkloriden och mesoteliomfallen. Men samtidigt är det ju ett uttryck för att vi kommer framåt — att forskningen kommer framåt. Då förs vi ju över i ett intensifierat förebyggande arbete, och då skärps uppmärksamheten mot riskerna på arbetsplatserna. Det är vad som skett. Under de senaste åren har uppmärksamheten skärpts. Jag vill gärna säga att de motioner som herr Takman skrivit har varit mycket väl underbyggda. Han har påpekat risken. Det behöver inte innebära att jag delar herr Takmans mening att lösningen ligger i ett lagstadgat förbud, utan jag tror att man skall gå andra vägar. Herr Takman menade att de nya anvisningarna innebär ett steg framåt men att det verkliga livet är annorlunda och att anvisningarna kanske inte skulle ge de resultat som man hade förväntat sig. Jag delar inte den meningen. Jag menar att arbetarskyddslagstiftningen saknar inte tänder. Om det står i anvisningarna från arbetarskyddsstyrelsen — och det gör det — att dammande asbesthaltigt material ej får användas vid isoleringsarbete, får det helt enkelt inte användas. Skulle det likväl användas av någon ”förbrytare” föranleder det omedelbart stopp för hanteringen via ingripande av skyddsombudet eller yrkesinspektionen. Han löper risken att få ett föreläggande med krav på omedelbar ändring av hanteringen. Kraven och ingripandena är grundade i lagstiftningen och bindande för alla. Den skillnad som finns i lagstiftningen är endast att straffsanktionering i form av böter och fängelse sker så att säga i två steg, men det är uppenbart att ett ingripande i den formen att man stoppar tillverkningen är en sanktion som ibland kan vara mycket starkare än böter. Att komma till rätta med och straffa dem som uppenbarligen bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna är en fråga som vi ämnar ta upp. Sanktionsbestämmelser och skärpta sådana kommer vi att införa i den nya arbetsmiljölagen, som snart skall komma. Det har skett en hel del sedan herr Takmans motion väcktes för fyra år sedan. Det är inte så att det har varit helt stilla. Herr Takman må gärna ta åt sig en del av äran, men det har skett en väldig massa rent praktiska ting som innebär att asbesten på område efter område försvinner. Som en följd av de åtgärder som vidtagits under de senaste åren har användningen begränsats. De nya anvisningarna, som man på skilda håll ute i arbetslivet vetat var på gång sedan en längre tid, betyder förstås mycket. Man har ute på arbetsplatserna vetat om dem eftersom den fackliga rörelsen var inkopplad redan då de kom till och yttrade sig om dem. Det är naturligtvis utan tvivel ett effektivt stöd i strävandena att där det över huvud taget är möjligt få bort asbesten ur arbetslivet. Man har, herr talman, funnit ersättningsmedel för mycket, men inte för allting. Därför måste vi en tid framöver finna oss i att använda asbest. Men vi har asbest i så väldigt mycket; i gamla byggnader, transportmedel m.m. Och det kommer vi att få leva med i många år. Varje gång man river ett hus eller varje gång man skall reparera har vi asbest att ta hänsyn till. Där hjälper inga förbud eftersom asbesten redan finns där. Då gäller det att vara väldigt noga och ha mycket stränga bestämmelser om tillvägagångssätt. Där kan ett förbud invagga oss i säkerhet: Ja men, nu har vi förbud mot asbest. Det är i och för sig riktigt, vi kan ha förbud mot nyanvändning av den. Men vi kan inte förbjuda asbesten där den redan finns och där vi aldrig kan komma ifrån den. Därför vill jag för min del att vi skall se till — och det är det som sker genom arbetarskyddsstyrelsen tillsammans med den fackliga rörelsen — att göra undersökningar på hela fältet för att se var vi kan bli av med asbesten. Så vill jag säga, och det gäller både herr Takman och herr Karlehagen, att det är klart att anvisningarna bara blir trycksvärta på papperet om de inte följs upp av både de anställdas representanter och tillsynsorganet. Vi har under de senaste åren byggt upp och utvidgat det centrala arbetarskyddsverket och vi har ökat möjligheterna ute i regionerna. Men vi är inte färdiga, vi fortsätter. Det väsentliga är emellertid att vi byggt upp en basorganisation med 85 000 skyddsombud, som fått ökade befogenheter och som skaffat sig ökade kunskaper. Det är tack vare den som dessa anvisningar får kraft och leder till det mål vi alla är överens om. Anvisningarna har utarbetats i samarbete med arbetsmarknadens parter. Det är utmärkt för det betyder att den fackliga rörelsen kommer att bevaka frågan och se till att anvisningarna följs. Dessutom har man tillsatt en arbetsgrupp mellan Landsorganisationen och de berörda fackförbunden, arbetsgivarna och arbetarskyddsstyrelsen, som skall följa tilllämpningen av de nya anvisningarna. På det sättet utgår jag ifrån att anvisningarna kommer att få en genomslagskraft. Till sist herr Takmans krav att fackföreningsrörelsen skall ha rätt att skicka in forskare på arbetsplatsen. Vi kommer att i arbetsrättslagstiftningen, eller i den lagstiftning som kommer därefter, se till att så blir fallet.

Herr talman! Jag är tacksam för de kompletterande uppgifter som arbetsmarknadsministern här har lämnat. Jag vet att vi i princip är helt ense om allt detta och det är inte för att söka sak med Ingemund Bengtsson som jag har tagit upp problemet. Här säger arbetsmarknadsministern att olycksfallsoch yrkessjukdomsstatistiken är ofullständig. Dels är den det och dels går det oerhört långsamt att få fram den. Jag fick för ett par dagar sedan ett litteraturservicekort från min bokhandel, där man meddelade att statistiken över olycksfall i arbete för 1972 hade kommit. Man får alltså vänta tre år på denna statistik i bokform. Jag vet att de som forskar beträffande olycksfall i trafiken är ledsna för att den statistiken är ofullständig och kommer fram långsamt, men den kommer fram otroligt mycket snabbare än statistiken över olycksfall i arbete. Varje månad omkring den 3 eller 4 får man en rapport i massmedia om hur många som föregående månad har omkommit i trafiken. Självfallet borde något liknande gälla för olycksfall i arbete, så att man hela tiden fick veta hur läget är och, i viss mån, just med publiceringen av statistiken kunde bidra till att få bättre förhållanden. Sedan var arbetsmarknadsministern en smula ledsen över mitt påstående att det tog 75 år innan de utländska kunskaperna om asbestens hälsovådliga verkningar slog igenom i Sverige. Jag vidhåller den uppgiften. Vårt krav på förbud mot användningen av asbest avvisades 1972 med bl.a. följande motivering: ”På vetenskapens nuvarande ståndpunkt finns ej tillräckliga kunskaper om asbestens tumörframkallande egenskaper för att man med full säkerhet skall kunna fastställa hur omfattande förekomsten är av tumörsjukdomar som betingas av exposition för asbest.” — Det var den tyngsta remissinstansen som skrev detta om vår motion. Visserligen hade den världsbekante medicinske statistikern Richard oll i sin rapport om dödligheten i lungcancer bland asbestarbetare, i British Journal of Industrial Medicine år 1955, behandlat ämnet med stor försiktighet. Om de 61 fall av lungcancer hos asbestossjuka som rapporterats sedan det första fallet 1935 skrev han som inledning till sin stora rapport: ”Detta stora antal fall antyder — men bevisar inte — att lungcancer är en yrkesrisk hos asbestarbetare.” — Så skriver statistiker och så skriver medicinska forskare också. Men han redovisade samtidigt två egna undersökningsserier, som då — detta var alltså i en engelskspråkig tidskrift år 1955, herr Bengtsson — gav honom anledning dra slutsatsen att den genomsnittliga risken att få lungcancer var tio gånger större för män som i mer än 20 år arbetat med asbest än för befolkningen i stort. Han visade också att risken kraftigt hade reducerats sedan de engelska asbestanvisningarna, Asbestos Industry Regulations, hade införts 1931. Vi bör lägga märke till detta årtal. Redan så tidigt hade man i England tillräckligt med dystra erfarenheter för att söka bekämpa asbestdammet på arbetsplatserna. Jag citerade det som skrivits om ”vetenskapens nuvarande ståndpunkt” och att det inte finns tillräckliga kunskaper. Det skrevs 1972, herr Bengtsson. Men även om det citerade påståendet hade varit riktigt — vilket det alltså inte är — var det orimligt i detta sammanhang. Det fanns redan på 1920-talet en serie rapporter var och en för sig tillräckligt alarmerande för att man skulle betrakta och behandla asbestdamm som potentiellt farligt för arbetarnas liv och hälsa, och det var dessa rapporter som gav anledning till de brittiska anvisningarna år 1931. Redan den starka misstanken borde ha varit tillräcklig för att kringgärda användningen av asbest med mycket starka restriktioner. Detta bör naturligtvis vara rättesnöret för arbetarskyddet, och så är även fallet med lagen om hälsooch miljöfarliga varor, som gäller för nya produkter. Så länge man misstänker att ett ämne kan innebära allvarliga men för arbetarna måste detta självfallet vara grundval nog för krav på 0-värden. Till sist vill jag säga några ord till herr Karlehagen. Vi har från vpk aldrig förespråkat ett förbud med otaliga dispenser. Vi vet att det finns områden inom arbetslivet, där asbest fortfarande är nödvändig. Broms band hör väl till de områden där man ännu inte har ett fullgott ersättningsmaterial. Men vi har betraktat ett förbud som nödvändigt mot bakgrunden av skandalösa och djupt tragiska förhållanden. Då skulle man få import och användning under en helt annan kontroll än den som hittills har förekommit. Herr Karlehagen var missnöjd med att vi hade brutit ut asbesten och nämnde, att det finns många andra farliga ämnen. Jag håller helt med om detta, och vi har också verkat för åtgärder på andra områden. Men man sitter i en synnerligen besvärlig situation som enskild riksdagsman, när man inte har en stab av spökskrivare eller över huvud taget inte vill använda sådana utan hela tiden arbetar med eget material. Det tar mycket lång tid att ”gräva ner sig” i varje speciellt ämne som man ger sig in på. Jag hade haft ögonen på asbesten under alla de 15 år som jag satt i Stockholms stadsfullmäktige — Stockholms kommunfullmäktige som det heter nu — men aldrig fått tid och inte heller tillfälle att göra något åt detta på det kommunala planet. Jag hade därför materialet kvar när jag kom in i riksdagen och lade fram det här. Men jag vill också framhålla att det inte går att jämställa asbest med vilka andra ämnen som helst, i varje fall inte med vilka moderna ämnen som helst. Vi har dock sedan 75 år tillbaka haft starka misstankar om och sedan 20 år tillbaka statistisk bevisning för asbestens hälsooch rent av livsfarliga egenskaper. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att förhållandena på de arbetsplatser i början av seklet, där asbest användes, säkerligen var helt förfärande. Jag kan föreställa mig det kardrum i England där doktor Murray fann det sista fallet av de tio som hade dött där. För en arbetare i kardrummet på en asbestindustri fanns det säkerligen inte stora chanser att överleva tio års arbete i den miljön. Nu är naturligtvis förhållandena annorlunda. När jag skrev min första motion undvek jag ganska omsorgsfullt att ta upp alla aspekter av asbestproblematiken, helt enkelt därför att man vet att många har varit utsatta för asbest och är oroliga för att bli sjuka en vacker dag. Man kan väl säga att de allra flesta av dem kommer att leva lika länge som andra. Vi vet att en del kommer att avlida på grund av asbesten, men inte ens digerdöden lyckades besegra hela mänskligheten, och inte heller kan asbesten ta död på alla som arbetat med det ämnet.

Herr talman! Jag vill tillägga några funderingar omkring denna fråga. Jag kan instämma i det mesta av det som herr Karlehagen här sade, men utöver det vill jag erinra om att herr arbetsmarknadsministern i sitt svar har tagit upp frågan om sökning. Arbetsmarknadsministern säger att man vet att asbesthaltigt damm kan medföra ökad risk för uppkomst av lungcancer och att rapporter i den vetenskapliga litteraturen visar att tobaksrökning ytterligare ökar denna risk. Jag tror det är väsentligt att det står utskrivet och att vi trycker mycket hårt på detta. Det finns ju undersökningar som visar att asbestdamm tillsammans med tobaksrökning är den farliga komponenten när det gäller uppkomst av lungcancer. Tobaksrökning och inandning av asbesthaltigt damm utgör inte adderande faktorer utan multiplicerande faktorer i detta avseende. Det är verkningarna av just denna kombination som behöver uppmärksammas i mycket större utsträckning än vad hittills har varit fallet. F. ö. är det beträffande sjukdom som uppkommer på grund av asbesthaltigt damm att notera att det tar ett par årtionden från det att den anställde har blivit utsatt för dammet tills sjukdomen börjar visa sig. Vad som görs i dag kan alltså inte få effekt omedelbart. Man får ofta en känsla av att många tror att om vi gör något i år får det effekt nästa år. Därför är det viktigt att i den allmänna debatten upplysa om att det rör sig om ett långsiktigt arbete och att skador på grund av asbesthaltigt damm kommer att visa sig under lång tid framåt. De restriktioner som nu införs får effekt först ganska långt fram i tiden. Det har också talats om direkt förbud mot användning av asbest. Men enligt vad som uppgivits skulle enbart inom Svenska fabriksarbetareförbundets verksamhetsområde ca 700 personer bli arbetslösa, om ett direkt förbud infördes utan att man får fram lämpligt ersättningsmaterial. På många av de områden där asbest nu används finns ju i dag inte lämpliga ersättningsmaterial. Vi får inte heller vara blinda för att även ett ersättningsmaterial kan vara farligt, t.o.m. mycket farligt. Om man går fram alltför snabbt är det risk att ersättningsmaterial kommer till användning som är alltför bristfälligt utvärderade, både ur arbetsmiljösynpunkt och ur funktionssynpunkt. Det kanske ingen vinner något på. Det har också talats om att ersätta asbesten med glasfiber på vissa områden. Försök på djur lär emellertid visa att om glasfibern är av samma storlek som asbestfibern, kan glasfibern innebära ungefär samma lungcancerrisk. Detta visar att man bör vara uppmärksam på vad man ersätter ett farligt ämne med så att man inte får något lika farligt som asbesten. Farliga och skadliga ämnen bör givetvis, om det är möjligt, försvinna från arbetsplatserna. Det är vi väl helt överens om. Men vi får inte ersätta ett skadligt ämne med andra skadliga ämnen och tro att allt är bra därför att vi vet för litet om de nya ämnenas skadlighet.

Herr talman! Jag tror att vi är ense om målsättningen, men, herr Takman, jag är övertygad om att man hamnar i stora praktiska svårigheter genom en bestämmelse om förbud mot dispensmöjligheter. Det är det som är anledningen till min tveksamhet på den punkten. Jag tror att nogranna anvisningar som följs upp ute på arbetsplatserna är en snabbare och effektivare väg att gå för att begränsa användningen av asbest. Statsrådet Bengtsson har ställt frågan, vilka lärdomar man kan dra av det inträffade. Det är i en sådan här situation naturligtvis viktigt att ställa den frågan. Statsrådet svarar att man skall gå igenom olika register för att söka samband mellan arbete och sjukdom, att man skall forska osv. Jag skulle önska att statsrådet ville dra en slutsats till, nämligen att vi måste disponera våra resurser på så sätt att vi får ökad kapacitet för att följa den internationella forskningen. Herr Takman har visat att det tar tid för oss innan vi kan börja tillämpa den internationella forskningens resultat. Jag har påpekat samma sak när det gäller radon. Vi har en basorganisation med skyddsombud. Det är bra. Men vi måste också ha folk som ges möjlighet att följa med i den vetenskapliga utvecklingen på det internationella planet, registrera nya rön och dra rätta slutsatser av allt detta, så att erfarenheterna kan tillämpas på våra förhållanden. Det finns oerhört mycket att lära på det här området. Vi behöver inte heller alltid forska själva, utan vi kan också dra nytta av de framsteg som har gjorts på andra håll. På den punkten har vi emellertid i dag helt otillräckliga resurser.

Herr talman! Jag delar självfallet herr Karlehagens uppfattning, att vi bör suga åt oss alla tänkbara informationer som världen i övrigt kan ge oss. I vår strategi för att bygga upp vår organisation ingår naturligtvis som ett led att även den delen skall förstärkas. Jag vill däremot understryka att vi inte skall underskatta vår egen forskning. Jag tror att det för Sverige som ett modernt industriland med miljöproblem som kanske inte alla länder har finns all anledning att vi själva forskar. Jag hänvisar i det sammanhanget till den ganska omfattande forskning som bedrivs med medel ur arbetsmiljöfonden. Vi skall både forska själva och suga upp alla uppgifter vi kan erhålla från internationell forskning. Det är riktigt som herr Takman säger att vår statistik redan är en smula föråldrad när den kommer i händerna på oss och skall användas. Visserligen anmäls olycksfallen varje månad, men bearbetningen av statistiken tar lång tid. Detta är ett av skälen till att yrkesskadestatistikutredningen har tillkommit. Utredningen skall försöka finna metoder som snabbare ger oss svar på alla de frågor som statistiken kan ge upphov till. Jag reagerade litet mot herr Takmans påstående, att en 75-årig internationell forskning inte hade slagit igenom i Sverige. Man fick ett intryck av att alla andra länder hade påverkats av forskningens resultat och omgärdat hanteringen av asbest och andra ämnen med stränga bestämmelser. Det var det jag förnekade. Jag anser att Sverige ligger bra till vid en internationell jämförelse men att vi inte har löst några problem. —- Det måste ha blivit ett litet missförstånd mellan oss på den punkten. Jag är angelägen om att påpeka att mycket har skett sedan 1972 och även innan dess. Vi har ju vetat om asbestens farlighet redan före 1972; eljest skulle vi inte år 1964 ha utfärdat anvisningar om hur man skall hantera asbesten. Av mitt svar framgick att man även tidigare har varit medveten om asbestens farlighet och att den har uppmärksammats av Det är emellertid klart att aktiviteten tar fart när någonting händer. Inte bara frågan om farliga ämnen, som asbest, utan hela arbetsmil frågan har ju fått fart de senaste åren. Det började på 1960-talet när opinionen väcktes, och sedan har det på 1970-talet skett en hel del. Varför skulle inte hanteringen av farliga ämnen också påverkas av den utvecklingen? Jag har skaffat mig en hel katalog över vad som har hänt sedan 1972 på asbestens område. Isolering genom sprutning av asbest på stålkonstruktioner har upphört, och den var ett väldigt allvarligt och svårt miljöproblem. De gamla konstruktionerna finns kvar, och där har vi alltså asbest. Användningen av asbest för värmeisolering av t.ex. värmepannor och rörledningar för ånga och varmvatten har också upphört gradvis sedan 1972. Asbest används inte heller för isolering av maskiner; där har asbesten ersatts med vermiculit. Det lär inte vara så farligt, men herr Åkerlind har rätt i att man får vara försiktig också med ersättningsämnena. Tillverkningen av asbestcement för fasadändamål är under avveckling liksom användningen av asbest i fasadputs och takfärger. Asbestens användning vid vägbeläggning med asfalt har vidare upphört. Att använda blå asbest är ej tillåtet längre, och en ansökan från AB Eternitrör om att få utnyttja blå asbest har avslagits 1972. Jag har bara velat nämna några exempel, som visar att vi har gått fram ganska hårdhänt på väg mot det mål som vi är överens om, dvs. att asbesten skall bort ur vårt arbetsliv. Då är alltså frågan: Är det rätt väg vi är inne på, eller är den väg som herr Takman förordar den riktiga? Skall vi införa ett totalförbud och ha dispenser — generellt eller i vissa fall — där vi i dag inte har något ersättningsmaterial? Både i motionen och i de anföranden herr Takman har hållit här har han ju erkänt att vi i dag inte kan göra oss helt fria från asbest. Framför allt när vi river hus, skrotar lok och hugger upp båtar har vi den där. Herr Takman förordar den ena vägen, nämligen förbud mot asbest.

Vad behöver vi mer göra? Behöver vi sänka gränsvärden osv? Om lagstiftningen då behöver ändras är jag naturligtvis beredd att omedelbart begära det. En sak som naturligtvis kommer in är frågan om importen av asbest, eftersom vi inte själva tillverkar den utan tar ungefär hälften från Sovjetunionen och hälften från Canada. Vi är ju redan nu väldigt angelägna om att den asbest vi får in skall komma förpackad på ett riktigt sätt, men detta kan självfallet bli en fråga som vi måste överväga. Jag har på dessa grunder kommit fram till att förorda den andra linjen, nämligen att man går igenom område för område och försöker bli kvitt asbesten där. Sedan måste vi vara medvetna om att vi i långliga tider kommer att få leva med asbest, t.o.m. i detta hus. När man en gång skall ge sig på att riva det, då skall man inte ha glömt bort asbestfaran därför att man har haft ett förbud. Tvärtom skall det finnas stränga bestämmelser för hanteringen av asbest vid den tidpunkten.

Herr talman! Jag skall inte säga någonting som kan föranleda någon ytterligare polemik; debatten har redan varit lång. Jag vill bara avrunda med att påpeka beträffande detta med de 75 åren, att nackdelen med att man säger någonting är att även kloka människor som arbetsmarknadsministern uppfattar det som ett oreserverat yttrande. I själva verket refererade jag i den första motionen för fyra år sedan det starka trycket från många arbetarkategorier för att få bort asbestdammet. I vissa kretsar här i landet var man mycket tidigt medveten om asbestens hälsofarlighet. Till sist en anmärkning som jag inte tidigare har haft tillfälle att göra. Koncentrationen av asbest får inte nu enligt gränsvärdeslistan uppgå till mer än 2 fibrer per ml luft. Jag har inte hunnit se efter vad man mäter detta med. Men jag kan nämna att det i Läkartidningen, nr 6 för i år, finns en utförlig rapport av Ulf Ulfvarson, professor och chef för den tekniska enheten vid arbetsmedicinska avdelningen i arbetarskyddsstyrelsen. Han redogör där för aktuella problem inom arbetsmiljöforskningen i USA och har ett avsnitt om bestämningen av fiberkoncentrationen i luften. Det visar sig att man får helt olika resultat om man har optiska mikroskop eller om man bestämmer koncentrationen med elektronmikroskop — som är betydligt bättre. Man finner i regel flera fibrer med elektronmikroskop än med optiska mikroskop.
Herr talman! Jag skulle bara vilja ta upp en delfråga i detta sammanhang. Det är riktigt att arbetarskyddsstyrelsen nu ger ytterligare rekommendationer om medicinska undersökningar och kontroll av de arbetstagare som varit exponerade för asbest. Det finns här anledning att peka på ett viktigt problem. Vad händer med de anställda i ett företag där arbeten med asbest förekommit, om företaget av en eller annan anledning lägger ned verksamheten så att personalen skingras? Ett aktuellt exempel på detta finns i Köping — ett företag där arbete med asbest förekommit skall läggas ned. Det finns exempel på att man hittat silikos hos skogsarbetare, vilket är anmärkningsvärt. Skogsarbetare får i allmänhet inte silikos. Då har det visat sig att vederbörande arbetat i en gruva som sedan lagts ned. Någon fortsatt kontroll har inte skett. Så får det naturligtvis inte vara. Samhället måste ta ansvar för att de som arbetar i en miljöfarlig industri blir föremål för kontroll, även om företaget i fråga upphör eller den anställde byter arbetsplats.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig huruvida regeringen när den behandlat frågan om en begränsning av importen på beklädnadsområdet beaktat risken för försämrad sysselsättning inom den svenska industrin till följd av handelsrestriktioner riktade mot vår export. De svenska åtgärderna har helt förestavats av säkerhetspolitiska skäl. Med hänsyn till detta och till att åtgärderna har så stor betydelse för vår försörjning måste de genomföras oavsett risken för motåtgärder. Det finns, såvitt man nu kan bedöma, ingen anledning att räkna med motåtgärder som påverkar sysselsättningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är alldeles uppenbart att den här åtgärden från regeringens sida inte har blivit någon succé. Kritiken har varit hård från alla håll och oavsett vilken utgångspunkt den haft. För det första: Om man betraktar saken från en principiell synpunkt är det lätt att se att det här rör sig om ett klart brott mot frihandelsprincipen, och inte bara mot principen utan också mot både anda och mening i de förpliktelser som Sverige har genom vår anslutning till GATT-reglerna, genom medlemskap i EFTA och genom vårt frihandelsavtal med EG. För det andra: Skoproducenterna och deras anställda, som man skulle hjälpa, säger naturligtvis inte nej till den här åtgärden, men de menar att importrestriktioner i varje fall på denna nivå är helt verkningslösa. Och Skohandlarförbundet sade häromdagen att vad regeringen åstadkommit är en ”oaptitlig soppa” som därtill ”är föga tjänlig som näring åt den svenska skoindustrin”. För det tredje: Sverige arbetade nyligen — inte minst genom herr statsrådets egen medverkan —- i Förenta nationerna aktivt för en ny ekonomisk världsordning. De här åtgärderna strider ganska klart mot en av de vik tigaste tankarna i det dokumentet; den att rika länder skall riva sina handelshinder mot lågprisimporten. Vad regeringens beslut innebär är ju precis raka motsatsen. Men även om vi i vanlig ordning skulle välja att se den här saken ur rent svensk synvinkel är åtgärderna mycket tvivelaktiga. Det är alldeles klart att samhället måste vara berett att ta sin del av ansvaret för sysselsättningen inom skooch tekoindustrierna, och vi måste naturligtvis också klara vår försörjning i händelse av en avspärrning. Men ingen kan väl ändå på allvar mena att priset härför är totalt likgiltigt. Därför utgår jag från att det karska svar som herr Lidbom nu lämnat egentligen inte är så bokstavligt menat som det låter. Tydligen är det så att man inom regeringen menat att dessa åtgärder inte betyder speciellt mycket materiellt sett för de länder som exporterar skor till Sverige. Vad man då har bortsett ifrån är att den bedömningen i och för sig är ganska likgiltig och att det väsentliga är — och det borde regeringen ha insett — att man från EG:s håll ser detta som en viktig principiell fråga. För att undvika att andra länder handlar på samma sätt måste man statuera exempel. Det är precis vad man har gjort. De exemplen kan bli mycket dyra för den svenska sysselsättningen, eftersom de drabbar våra basindustrier. Därför tycker jag, herr talman, att det enda rimliga från regeringens sida är att — för att undvika ytterligare motåtgärder — dra tillbaka beslutet.

Herr talman! Herr Ullsten tyckte svaret var karskt. Jag tycker hans egna ord var kategoriska och onyanserade. Den första utgångspunkten är väl ändå att det torde råda en rätt stor enighet i denna riksdag om att vi behöver en beklädnadsindustri, inkl. en skoindustri, från rent ekonomiska synpunkter och försvarsberedskapssynpunkter. Den andra frågan är hur man skall klara uppgiften att behålla den lilla rest av skoindustri som vi har kvar. Då är det i princip, från ekonomiska synpunkter, tämligen likgiltigt vilka metoder man använder; om man vill gå subventionsvägen eller vidta handelspolitiska åtgärder. Vi har bedömt det så att subventionsvägen är ineffektiv och olämplig av olika skäl, som jag inte här hinner utveckla. Den handelspolitiska vägen är effektivare och den enda som i praktiken är möjlig att tillgripa. Självfallet undviker vi i det längsta att tillgripa handelspolitiska åtgärder i detta syfte, men det finns situationer då man kan vara tvungen att göra det. Herr Ullsten säger att detta är ett brott mot vår frihandelsprincip. Det är fullständigt fel. Vi är lika varma anhängare av frihandeln som någonsin. Vi har i det här fallet replierat på bestämmelser av en typ som måste förekomma och på hänsyn som måste kunna tas och som också finns återspeglade i våra olika avtal bl.a. med EG, nämligen säkerhetshänsynen. Herr Ullsten säger att detta beslut komprometterar vår strävan att hjälpa u-länderna. Det är ett något snett perspektiv på frågan. Vi har, herr Ullsten, en generositet mot u-länderna som är betydligt större än något annat industrilands när det gäller att tillåta import av deras lågprisvaror.
Herr talman! Vi är överens om att vi skall ha en skoindustri, i första hand av försörjningsskäl. Det sade jag också i mitt anförande. Men regeringen står faktiskt ganska ensam bakom idén att klara försörjningsberedskapen just genom att sätta in kvantitativa importrestriktioner. Jag har inte lyckats hitta någon sakkunnig instans som föreslagit just den åtgärden. Däremot finns det sakkunniga instanser som avrått från den typen av åtgärder. Vi har industriverket som från sina industriella utgångspunkter — man har bedömt frågan från rent svensk utgångspunkt och frågat sig hur man skall rädda den här branschen — säger att importbegränsande åtgärder är verkningslösa. Vi har kommerskollegium som säger att sådana åtgärder strider mot våra internationella åtaganden och av det skälet inte skall tillgripas. Vi har dessutom en försörjningsberedskapsutredning som ganska nyligen sagt att åtgärder av denna typ inte är lämpliga att vidta ens från den försörjningsberedskapssynpunkt som de har att företräda. Det är alltså regeringen som helt oprovocerat valt en åtgärd för att klara sysselsättningen inom den här lilla branschen med ingrepp som riskerar sysselsättningen inom väsentligt större branscher, där hotet mot sysselsättningen alltså blir väsentligt allvarligare.
Herr talman! Det är en väldig tilltro herr Ullsten har till möjligheten att penetrera de här problemen från rent tekniska utgångspunkter, en tilltro till den sakkunskap han åberopar i olika sammanhang. Men nu är detta en politisk fråga och vi kanske får återkomma när riksdagen behandlar propositionen och se om regeringen står så ensam som herr Ullsten påstår. Jag tror dess bättre inte det.
Herr talman! Jag kan inte förstå att man inte skulle anlägga även tekniska synpunkter på denna fråga. Man måste väl mycket energiskt eftersträva sådana tekniska lösningar som kan förenas med det politiskt lämpliga. Men här har regeringen uppenbarligen — trots att sakkunniginstanserna pekat på alternativ — ändå valt en åtgärd som kan få mycket allvarliga handelspolitiska konsekvenser. Mot bakgrund av det besked handelsministern lämnade nu senast är den här insatsen ännu mer obegriplig än den tycktes tidigare. Man har alltid utan att vara tvingad till det, därför att det saknades alternativ, efter en rent politisk bedömning ansett det här sättet att reta EG på sig vara det lämpligaste. Det är mycket anmärkningsvärt.
Herr talman! Nej, herr Ullsten, vi har inte bortsett från sakkunskapens synpunkter, men vi har sagt att det til syvende og sidst blir politikernas ansvar att bedöma detta. Vi har gjort bedömningen att detta är den effektiva metoden, som man tyvärr måste använda. Vi har också gjort bedömningen att vi visserligen kunde räkna med en reaktion i omvärlden därför att åtgärder av den här typen alltid är litet trista, men vi får också räkna med en viss sans och måtta, att våra handelspartner inte tillgriper åtgärder som inte står i rimlig proportion till det vi har för oss. Vi har räknat med att det skall lyckas oss att få omvärlden att begripa att skälet här inte är — som för resten herr Ullsten gjorde en utvikning om — att skydda sysselsättningen i skoindustrin utan att skälet är av beredskapsnatur.
Herr talman! Varför hoppas man att våra handelspartner inte skall tillgripa, som handelsministern säger, oproportionerliga åtgärder, när man uppenbarligen själv från svensk sida provocerar just den typen av åtgärder? Vad finns det för anledning för EG att ha överseende med detta när man kan läsa svenska sakkunnigutlåtanden av skilda slag om att helt andra åtgärder hade varit möjliga? Vad har vi för anledning att kräva den generositeten från EG:s sida? Vi har naturligtvis inte alls anledning till det, och vi har nu också fått erfara att EG inte bedömer saken på det sättet utan ser mycket allvarligare på den än handelsministern tycks vilja acceptera.
Herr talman! Det är inte möjligt att föra den här debatten med enminutersrepliker inom ramen för en fråga. Det första som skiljer oss åt, herr Ullsten, är att vi har olika uppfattning om vilka alternativ som stod till buds. Regeringen är övertygad om att det, om vi ville lösa problemet effektivt, inte fanns någon annan väg att gå än denna handelspolitiska väg. Där har herr Ullsten en annan mening, men vi får väl återkomma till den debatten med anledning av propositionen. När det sedan gäller det ståhej som uppstått runt denna åtgärd tror jag faktiskt att det inte gagnar saken att använda så kraftiga överord som herr Ullsten har gjort här. Den senaste tidens utveckling tyder annars på att man internationellt börjar komma till något mer sans och lugn i denna fråga och börjar kunna resonera sakligt om den.
Herr talman! Den senaste tidens händelser tyder på att EG har bedömt det här mycket allvarligare än handelsministern själv gjorde strax efter det att beslutet presenterades — och även efter den första reaktionen från EG-håll. Skall man döma av de varningar som utfärdats både från in dustrin och från annat håll är det inte uteslutet att EG kommer att reagera ännu hårdare.
Hur ser den svenska regeringen på det förhållandet att FN antagit en resolution som betecknar sionismen och sålunda den israeliska statens upprättande som rasism, och vad avser regeringen göra för att motverka de tendenser för vilka denna resolution är det senaste uttrycket? Vilka hot om motåtgärder riktade mot svensk export och därmed sysselsättningen inom landet har förekommit från andra länders eller internationella organisationers sida sedan det blev känt att den svenska regeringen beslutat om handelspolitiska åtgärder för att klara försörjningsberedskapen, och hur har regeringen bemött sådana hot eller sådan kritik?
Jag för ett visst väsen om detta i förhoppningen att regeringen skall ta tillbaka sitt beslut; för att vi skall slippa fler repressalieåtgärder från EG i framtiden.

Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat mig om vilka hot om motgärder riktade mot svensk export och därmed sysselsättningen inom landet som förekommit från andra länders eller internationella organisationers sida sedan det blev känt att den svenska regeringen beslutat om handelspolitiska åtgärder för att klara försörjningsberedskapen och hur regeringen har bemött sådana hot eller sådan kritik. Låt mig först säga att regeringen självfallet fortlöpande bemöter kritiken och därmed hotet om motåtgärder. Vi försöker genom våra utlandsmyndigheter och genom andra kanaler förklara för berörda regeringar såväl våra åtgärders säkerhetspolitiska innebörd som det begränsade omfång de har. Inga enskilda länder har hotat med motåtgärder. De organisationer jag förstår att herr Johansson syftar på är GATT, EFTA och EG. EFTA behandlar fortfarande det svenska beslutet. Några motåtgärder har inte aktualiserats från GATT eller EFTA håll. EG har för sin del för det första utnyttjat en rättighet som är förutsedd i vårt avtal med EG, nämligen att ta ut tredjelandstull på vissa pappersprodukter för den del av exporten som överstiger det s.k. indikativa taket. För det andra beslutade kommissionen i tisdags att föreslå EG:s ministerråd att frysa nästa års tillväxt av de svenska pappersplafonderna. Även dessa åtgärder är — om de sätts i kraft — i överensstämmelse med avtalets särskilda regler rörande pappersexporten men får endast tillgripas i fall av konjunkturella svårigheter inom EG. I själva verket har en åtgärd av just detta slag förutskickats mot de pappersexporterande EFTA-länderna sedan flera månader till följd av den bekymmersamma situationen för pappersindustrin inom gemenskapen. Kommissionens förslag innebär att Sverige drabbas hårdare än övriga pappersexporterande EFTA-länder. Vi kommer att göra klart för EG att det inte finns några ekonomiska eller andra skäl för en sådan särbehandling av pappersexporten från Sverige.

Herr talman! Avsikten med min fråga var att få en officiell och samlad bild av läget vid denna tidpunkt vad gäller reaktionen på regeringsbeslutet om handelspolitiska åtgärder beträffande skoimporten och regeringens kommentarer till dessa. Jag vill tacka handelsministern för svaret på min fråga. Det är alldeles klart att EG, såsom också framhållits i debatten, har utnyttjat en rättighet som ingår som en del i vårt avtal med EG. Det finns inget annat att göra än att acceptera detta förfarande, som är helt i enlighet med reglerna. Ändå finns det naturligtvis anledning att beklaga den åtgärd som kommissionen föreslog i tisdags, och jag tycker att det är viktigt att ge uttryck för detta. Det är anledning att starkt understryka det som handelsministern sade i slutet av sitt svar, nämligen att vi aldrig stillatigande kan acceptera att vi i det här fallet särbehandlas av EG. På den punkten måste vi protestera, och det är värdefullt att handelsministern så klart understryker detta. Vi är ofta i debatter om frihandeln benägna att enbart se på dennas positiva sidor och glömma bort att den också har ett pris, och det är uppenbart att en del inte är villiga att betala detta pris. Det kan gälla kostnaderna för försörjningsberedskapen, utan vilken de miljarder vi lägger ned på försvaret är ganska meningslösa. Det kan också gälla strukturpåverkan och koncentrationseffekter på det svenska näringslivet. På grund av konkurrensens inverkan får vårt näringsliv och vår produktion inte alltid en sammansättning som överensstämmer med våra behov. Röststyrkan i debatten om dessa frågor borde sänkas något, och man borde på alla håll åtminstone erkänna att frihandeln har sitt pris. Detta märks mest när vi hamnar i uppfattningar som strider mot dem som omfattas av våra handelspartner. Dessa negativa sidor hos frihandeln blir särskilt uppenbara i en sådan situation som den som nu föreligger beträffande skoimporten. Det är där fråga om en relativt liten åtgärd. Man kan inte ens tala om restriktioner i sammanhanget, eftersom vi snarast ökar importmöjligheterna under kommande år. Det borde vara självklart för oss att understryka att vi av försörjningsberedskapsskäl måste behålla vår skoindustri. Lika självklart är det att vi måste ha kvar yrkesskicklig arbetskraft inom denna tillverkningsgren. För det kravet behövs minsann ingen sysselsättningspolitisk motivering. Det är även självklart att vi skall hävda vår rätt enligt internationella avtal och våra förpliktelser när det gäller att fullfölja neutralitetspolitiken liksom att vi skall ta konsekvenserna av detta. Handelspolitiska åtgärder är därvid en av de vägar vi kan gå. Vi får tillfälle att närmare utveckla våra synpunkter på näringspolitiken i samband med att propositionen om dessa frågor behandlas här i riksdagen. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga.

Frihandeln är av omistligt värde, men den har, som herr Johansson antydde, sina begränsningar och sina givna villkor. Syftet med herr Johanssons fråga var att han ville få reda på så mycket som möjligt om dagsläget och reaktionerna i den fråga det gäller, och det är egentligen det som uppkallat mig till att säga ytterligare några få ord. Låt mig då tillägga, eftersom jag har sett hur man formulerar det, att kommissionen är mycket angelägen om att inte själv gå ut i ett verbalt handelskrig. Kommissionen understryker att den, när det gäller förslaget att frysa pappersplafonderna för nästa år, vill falla tillbaka på konjunkturbestämmelser och att kommissionen sedan lång tid är utsatt för påtryckningar från pappersindustrin i Europa om att hjälpa den i ett utsatt konjunkturläge. Vi kan inte bestrida att gemenskapen har dessa konjunkturskäl, vilka kommissionen f.ö. ytterst bedömer själv. Det vi kan ha att invända emot i detta läge — det tycks herr Johansson och jag vara överens om —- är att kommissionen tydligen ändå psykologiskt har låtit sig påverkas av det här skobråket till att, när kommissionen nu skall skydda den europeiska pappersindustrin, göra åtskillnad mellan olika länder, att gå hårdare fram mot Sverige än mot Norge och Finland. På den punkten har vi anledning att protestera, och det har vi också gjort. Våra beskickningar i berörda huvudstäder har framfört de svenska synpunkterna i dag.
Herr talman! Jag vill mycket starkt understryka att det är viktigt att vi på detta område snabbt får saklig information från handelsdepartementet. Om jag förstått rätt är sådan information på väg. Det förekommer oerhört mycket i denna debatt som jag uppfattar som rena förvrängningar. Ju tidigare man kan bemöta dessa förvrängningar desto bättre är det för den fortsatta diskussionen. Jag tycker också att det är synnerligen viktigt att diskutera även EG kommissionens reaktion utifrån nyanserade utgångspunkter. Man vinner enligt min uppfattning ingenting på att vi här i Sverige gör uttalanden som om vi vore våra egna avtalspartner i detta sammanhang och försöker att på något sätt företräda ett EG-intresse eller möjligen ett EFTA-intresse. Det skulle ju kunna ge anledning till ytterligare skärpta åtgärder från det hållet, som skulle drabba den svenska sysselsättningen. Det är bl.a. därför oerhört viktigt att "formationen når ut. Det gäller inte minst u-länderna i detta sammanhang, som har diskuterats mycket. Jag noterar att det inte finns några protester från det hållet. I så fall skulle handelsministern ha redovisat detta i svaret. Jag noterar också att få protester har riktats mot de bilaterala avtal som u-länderna haft under lång tid men som nu successivt kommer att avvecklas i och med att de får konkurrera inom den totala ramen för skoimporten. I det avseendet hoppas jag att regeringen verkligen — det får vi diskutera närmare då propositionen behandlas — noggrant bevakar u-ländernas intresse inom denna totala ram. Men här rör det sig som sagt i första hand och i nuläget om en ytterligt viktig informationsfråga.
Herr talman! Jag vill bara till det sista säga att vi har inom regeringen i hög grad haft u-ländernas intressen för ögonen när vi har utformat beslutet. Detta är så utformat att det, relativt sett, snarare är till fördel för u-länderna än till deras nackdel. Vi kommer också att i hanteringen se till att u-länderna inte kommer i kläm. När det gäller informationen har tidigare min företrädare på handelsministerposten och senare jag själv försökt bidra med sådan. Handelsdepartementet kommer successivt att lämna alla tänkbara upplysningar. I likhet med herr Olof Johansson i Stockholm har jag en önskan om en fullständig och nyanserad debatt i detta ärende.
Herr talman! Jag vill bara helt kort tacka handelsministern, i första hand för hans uttalande om informationen, men också för löftet att, som jag tolkar det, vid hanteringen se till att u-ländernas särskilda intressen bevakas.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig, om jag anser att den i interpellationen beskrivna typen av ”flygsamarbete” är förenlig med svensk neutralitetspolitik och om det i interpellationen påtalade förhållandet ger anledning till någon åtgärd från min sida. Sverige har sedan början av 1960-talet tillsammans med Danmark och Norge arbetat för att öka flygsäkerheten i gränsområdena mellan resp. länder. Praktiskt har detta samarbete inneburit att ett begränsat antal militära flygplatser, som med något undantag också är upplåtna för civil luftfart, har förberetts för att i första hand kunna utnyttjas av flygplan i nöd. Flygräddningsorgan i de tre länderna skall kunna samverka inom havsoch gränsområdena för att efterforska och rädda flygförare i nöd. Den mest kritiska delen av ett flygföretag är landningsfasen. I en nödsituation ökar haveririsken. För att minska dessa risker för den flygande personalen har en överenskommelse träffats mellan svenska, danska och norska flygvapnen att i begränsad omfattning och på särskilt utsedda flygplatser få genomföra övningsnödlandningar i resp. länder. Beslut om övningslandningar fattas i varje enskilt fall av regeringen efter framställning från resp. land. Jag vill framhålla att den överenskommelse av flygsäkerhetskaraktär som existerar med våra grannländer inte medger några genvägar för att få tillstånd för utländska militära flygplans tillträde till svenskt territorium samt att ”förbjudna områden” inte får överflygas i samband med övningsnödlandningar. Jag har i min redogörelse för flygsäkerhetssamarbetet med Danmark och Norge uppehållit mig vid åtgärder som underlättar nödlandning på flygfält i annat land. I Östersjöområdet är det däremot inte aktuellt att nödlanda på flygfält i andra länder. Däremot kan det där bli aktuellt att efterforska och rädda nödställda på havet. För att bidraga till ökad säkerhet vid flygning över hav och för sjöfarten har Sverige tillsammans med övriga Östersjöstater ingått ett formellt avtal om samverkan och maximalt utnyttjande av tillgängliga räddningsresurser. Gemensamt upplagda och genomförda sjöräddningsövningar har ägt rum exempelvis med Finland och Sovjetunionen. Detta har positivt inverkat på flygoch sjösäkerheten i Östersjöområdet. Jag vill slutligen meddela att under årens lopp ett antal verkliga nödlägen har kunnat klaras på tillfredsställande sätt — senast 1973 tvingades ett svenskt Drakenflygplan på grund av motorfel nödlanda i Danmark. Vi har också med framgång kunnat undsätta nödställda människor inom Östersjöområdet. Aktiv flygoch sjöräddningstjänst i de former jag har beskrivit strider enligt regeringens bedömning inte mot svensk neutralitetspolitik. Det är min uppfattning att vi skall fortsätta att utveckla flygoch sjöräddningstjänsten inom angränsande havsoch gränsområden för att rädda människoliv.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är säkert inte många vanliga civila människor som känner till detta s.k. flygsamarbete. Själv måste jag erkänna min tidigare okunnighet, och jag har testat åtskilliga personer som alla har varit lika frågande inför detta samarbete med NATO:s nordligaste division. Jag blev någon gång i september uppringd av en mängd människor i Luleå som undrade, om kriget hade brutit ut, eftersom ett stort antal stridsflygplan dånade fram över staden på låg höjd. Man såg också att det inte var svenska plan. De flygintresserade kunde identifiera planen som Starfighters, och för en del klack det till i skallen, att det då måste handla om NATO-plan. I ett område som Norrbotten, som till stora delar har klassats som militärt skyddsområde, med fotograferingsförbud och andra förbud för dess egna invånare, måste detta självfallet väcka uppmärksamhet. Det bör ingen förvåna sig över, inte ens de militära myndigheterna. I svaret på interpellationen redogör försvarsministern för det avtal som ligger till grund för händelsen. Det är alltså en överenskommelse mellan svenska, danska och norska flygvapnen om att öva nödlandning i resp. länder. I svaret sägs också att överenskommelsen ”inte medger några genvägar för att få tillstånd för utländska militära flygplans tillträde till svenskt territorium samt att "förbjudna områden” inte får överflygas i samband med övningsnödlandningar”. Jag har svårt att förstå hur det kan vara möjligt att garantera att så inte blir fallet. Enligt de uppgifter jag har fått har planen i fråga flugit över Luleå, och såvitt jag kan förstå måste man då också ha haft möjlighet att fotografera exempelvis områden som är fotoförbjudna. Statsrådet uppehåller sig vidare vid de åtgärder som vidtagits när det gäller att efterforska och rädda nödställda på havet. Där finns ett avtal mellan samtliga Östersjöländer, säger han. Statsrådet anför detta, förstår jag, för att ge intryck av att flygsamarbetet med två NATO-makter, vilket innebär överflygning av svenskt territorium, inte är något märkligare än det sjöräddningsavtal som finns med samtliga Östersjöländer. Jag förstår tankegången, men jag kan inte dela den. Det måste ändå vara en väsentlig skillnad mellan att NATO-plan flyger över svenskt territorium upprepade gånger per år och att man har ett samarbete med Östersjöländerna för att rädda nödställda på havet. Den typen av samarbete har ju mycket lång tradition och har funnits och fungerat med eller utan avtal. I det fallet kan man på inget sätt påstå att samarbetet skulle kränka vår officiellt proklamerade neutralitetslinje. Det sker ute till havs, och samtliga Östersjöländer deltar. Jag är självfallet anhängare av att man vidtar åtgärder för att hjälpa människor i nödsituationer, men även med den ståndpunkten anser jag mig ha rätt att betvivla nödvändigheten av att vi har detta flygsamarbete såväl som att resa frågan om det rimmar med vår neutralitet. Min inställning är den att vi inte bör ha detta samarbete med två NATO-länder, som båda är uppbundna av en militär filosofi som emanerar från Pentagon. Det handlar ju om delar av ett militärblock som skapades under det kalla kriget och som väsentligen styrs av en ledning där USA har ett dominerande inflytande. Jag finner det djupt olustigt att plan ur NATO-alliansen gång efter annan flyger över Sverige. Utan att slunga ut några direkta anklagelser kan man väl ändock säga att det finns risker för att dessa överflygningar också kan användas i annat syfte än det påstådda. Statsrådet har inga invändningar mot vare sig principen eller formen för detta flygsamarbete med NATO. Jag vill fortfarande hävda, herr statsråd, att det inte rimmar riktigt bra med den svenska neutraliteten och att det finns risker för att dessa överflygningar kan komma att tjäna ett annat syfte om NATO-strategerna anser att så vore lämpligt. Jag tycker också att det vore på sin plats att riksdagen fick tillfälle att pröva frågan om det här samarbetet i hela dess vidd.
Herr talman! Jag blir litet överraskad av herr Lövenborg. Han börjar sitt anförande med att säga att det råder oklarhet kring den här flygverksamheten och att människor frågar sig vad som ligger bakom den. Jag väntade att herr Lövenborg, när han nu fick besked om vad syftet är med dessa flygningar, skulle förklara sig nöjd och inte begära att vi skall avveckla verksamheten. Det är inte möjligt, herr Lövenborg, att både ha kvar verksamheten och avveckla den. Och nog är det ett något cyniskt resonemang, när man först säger sig vilja slå vakt om flygsäkerheten och sedan förklarar att den omständigheten att två grannländer tillhör NATO — det är ju den grund som herr Lövenborg åberopar — bör göra oss ointresserade av detta samarbete. Jag vet inte vart det skulle föra hän. Då skulle vi självfallet också när det gäller de övningar som har bedrivits i Östersjön, och där svenska militära helikoptrar har medverkat, säga att det är omöjligt att fortsätta samarbetet med hänsyn till att det på den andra sidan förekommer inslag från Warszawapakten eller Sovjetunionen. Vi skall inte se på de här frågorna på det sätt som herr Lövenborg gör. Det gäller väl ändå i första hand att på bästa sätt försöka lösa det problem som föreligger. Herr Lövenborg är ju liksom jag väl medveten om att flygverksamheten under speciella omständigheter — dåliga väderleksförhållanden — kan vara svår att genomföra och att man behöver ha vissa säkerhetsanordningar. Det måste i alla fall vara en betydande tillgång att veta att blir det dåligt väder på den egna flygplatsen, så har man möjligheter att söka sig någon annanstans. Jag är alltså litet överraskad över att herr Lövenborg inte har dragit konsekvenserna av den positiva inställning som han säger sig ha till den här verksamheten.
Herr talman! Jag är verkligen inte emot ett räddningssamarbete mellan de nordiska länderna, men jag har ifrågasatt den typ som det här gäller. Dåligt väder och nödsituationer kan givetvis flygare från samtliga nordiska länder hamna i. Men om vi nu har detta flygsamarbete med våra grannländer enbart från den utgångspunkten, måste man fråga sig varför Finland inte är med i bilden. Är inte risken lika stor för att finska flygare kan hamna i en nödsituation — eller att svenska flygare kan göra det i norra Sverige och måste söka sig en lämplig landningsplats i Finland? Vad jag har uppmärksammat är att det är fråga om ett ensidigt riktat flygsamarbete. Enbart det kan faktiskt väcka en del undran. Jag tror ändå att det ur renhetens och neutralitetens synvinkel vore bäst om man slopade den här formen av flygsamverkan. Behövs den inte med Finland så tycker jag inte det finns någonting som säger att man måste ha den när det gäller Danmark och Norge. Vi skall inte urholka vår neutralitet utan bör slå vakt om den.
Herr talman! Jag är rädd att herr Lövenborg inte riktigt tänker sig in i den verklighet vi lever i. När det gäller våra kontakter med Finland är det självfallet att de är bättre tillgodosedda genom att vi har löst frågan hur vi skall kunna förbättra säkerheten för de flygplan som opererar över Östersjön. Det är vatten som skiljer våra länder, och därmed finns det inte här samma utgångspunkter som när det gäller exempelvis Danmark och Norge. Vi har ju direkt landanknytning med Norge och nästan omedelbar förbindelse med Danmark. Förutsättningarna är således olika. Men vi skulle inte ha någonting att invända om det kom propåer från finskt håll om att man vill utveckla samarbetet. Även i andra sammanhang tar vi naturligtvis emot flygbesök från Finland på samma sätt som vi tar emot sådana besök från Norge eller Danmark. Det finns ingen åtskillnad i det avseendet. Här gäller det att lösa flygsäkerhetsfrågorna på det mest ändamålsenliga sättet — inte bara att deklarera en likvärdighet - gentemot resp. länder. Jag tycker att vad jag här har sagt ger uttryck för att detta är vår strävan.
Herr talman! Jag är tacksam för den redogörelse som jag har fått, och det finns skäl att fundera över den. Men nog bör väl också statsrådet erkänna att det hela något kompliceras av att de två länder som nu kommer i fråga är NATO-länder, alltså länder som är bundna till ett militärblock. Det måste vara ett något besvärande faktum för oss som neutralt land. En major vid F 21, som kommenterade detta samarbete, framhöll att det sker ”för att så många NATO-flygare som möjligt skall lära sig den svenska basen utantill”. Jag anförde detta också i interpellationen. Inte verkar det särskilt tilltalande i fredstid, och vad det kan innebära i händelse av en konflikt ligger ju i öppen dag. Vi är alltså anhängare av svensk neutralitetspolitik, och det är mot den bakgrunden som vi kan reagera mot överenskommelser eller åtgärder som gör att vår trovärdighet som neutralt land kan ifrågasättas. Jag tycker fortfarande att det finns anledning för statsrådet att något närmare fundera över det flygsamarbete som här sker mellan Sverige och till NATO anslutna länder.
Herr talman! Jag förstår inte herr Lövenborg när han kommer tillbaka till det förhållandet att de två länderna tillhör NATO och att vi av det skälet inte skulle gå in för att lösa dessa frågor. Det tycker jag är helt orimligt. Herr Lövenborg vet att de misstankar som han för fram, att vi därmed skulle avslöja några hemligheter eller försvaga vår beredskap, också är helt orimliga. Det finns i dag — detta känner herr Lövenborg till — tekniska möjligheter att följa ett flygplan och se exakt var det färdas. Inte är det så att vi är helt renons på möjligheter att se hur dessa plan utnyttjar det tillstånd de har. Vidare är det att lägga märke till att landningarna sker på den civila delen av flygplatserna, och det är ju inte: några hemligheter som där avslöjas för den som går ned. Jag tycker faktiskt att herr Lövenborg är överkänslig i denna fråga, och jag förstår som sagt inte varför detta med NATO ständigt skall betonas. Här rör det sig om danska och norska flygförare, och vi har samma intresse för deras vidkommande som för våra egna flygare, att kan vi här i Norden förbättra säkerheten på något område skall vi naturligtvis göra det.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att underlätta svensk export till öststaterna. Bakgrunden till frågan är de uppgifter som förekommit i massmedia nyligen om att bl.a. AB Karlstads Mekaniska Werkstad gått miste om en stor exportorder till Polen. Svenska företag förlorar ibland i kampen med utländska konkurrenter. Detta väcker naturligtvis speciell uppmärksamhet när det gäller uppdrag i miljardklassen. Huvuddelen av den i frågan nämnda ordern har gått till kanadensiska företag. Förhandlingar om ytterligare delleveranser pågår dock fortfarande. Den statliga exportfrämjande utlandsorganisationen, handelssekreterarkontoren och ambassaderna, har under senare år kontinuerligt byggts ut i Östeuropa. Sveriges exportråd har också avdelat särskilda resurser för att främja exporten till detta område. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition — 1975/76:72 — med förslag om vidgad rätt att göra avdrag för räntekostnader vid exportkrediter. Härigenom får exportföretagen ökade möjligheter att lämna konkurrenskraftiga krediter. Dessa åtgärder understryker den vikt regeringen fäster vid exporten till Östeuropa.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på frågan. I pressen har det skrivits om att företag här i Sverige har gått miste underlätta export till öststaterna om flera stora exportorder till Polen och till andra östländer. Det är en stor nackdel för oss att så sker i en lågkonjunktur. Vi behöver arbete och sysselsättning för våra anställda. Handelsbalansen uppvisar ett stort underskott, och även en förbättring av den är i högsta grad nödvändig. Då behöver vi göra allt vad vi kan för att främja våra intressen. Handelsministerns svar är positivt. Jag har ställt frågan generellt men pekat på att den bl.a. berör AB Karlstad Mekaniska Werkstad. Handelsministern har svarat generellt men även anmärkt att förhandlingar om delleveranser från det aktuella företaget fortfarande pågår. Det är synd att de generella åtgärder handelsministern nämner inte har kommit i gång tidigare mot bakgrund av att vi har en lågkonjunktur att förvänta. Jag hoppas att åtgärderna skall kunna vara till fördel, men det är kanske inte i samtliga fall som just de åtgärder handelsministern här åberopar hjälper. Det kan röra sig om andra situationer. Jag hoppas att regeringen följer denna fråga. Den är utomordentligt viktig både för sysselsättningen och för våra exportaffärer. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag borde kanske komplettera det lämnade svaret med några uppgifter. ; Det är viktigt, som herr Jonasson säger, att vi inriktar oss på att öka utbytet med öststaterna, däribland Polen, och försöker stödja de svenska företagen i deras exportansträngningar. Under senare tid har vid emellertid fått en del att glädjas åt i det sammanhanget. För inte så länge sedan var det normalt att bara 4,5 96 av vår totala export låg på Östeuropa. Nu har den siffran stigit till 6,5 96. Och andelen för Polen uppvisar en märklig ökning. Hittills under detta år har exporten ökat med 50 96. Naturligtvis är det en utveckling som delvis skall ses mot bakgrund av de åtgärder som vi har vidtagit för att stödja handeln med de östeuropeiska länderna. Anslaget till exportfrämjande åtgärder har ökats under innevarande budgetår med 758 000 kr. Sedan kommer så småningom att visa sig effekten av det vi föreslagit i propositionen, där vid söker undsätta svenska företag på en speciellt känslig punkt, nämligen deras möjligheter att ge krediter. Där får de genom propositionens förslag till ränteavdrag vid finansieringen ett ökat stöd. Ett 2-procentigt avdrag har ju förekommit tidigare, nu höjs det till ett 4-procentigt.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för de ytterligare upplysningar som han gav och även för sifferuppgifterna. Det är bra om vi kan få denna utveckling. Vi behöver så väl detta stöd i den situation som vi befinner oss i. Det är bara synd att det inte kommit starkare åtgärder tidigare, men det synes nu som om man var inne på rätt väg. Jag tackar för svaret än en gång.
Herr talman! Herr Strindberg har frågat statsministern om regeringen överväger att vidta några åtgärder som kan vara ägnade att leda till att fem personer, som i Estland har åtalats för brott mot staten, ges en rättegång som motsvarar berättigade anspråk på objektivitet och rättssäkerhet. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Till de mänskliga rättigheterna hör rätten för en åtalad person att få en opartisk rättegång och rimliga möjligheter att försvara sig mot anklagelser för brott. Våra möjligheter att inverka på rättegångar i andra länder är dock ytterst begränsade. Särskilt gäller detta i fall då den som har ställts inför rätta i ett annat land inte är svensk medborgare och då vi följaktligen inte kan på denna grund ingripa till hans förmån. Därtill kommer att det ofta är svårt att erhålla tillförlitliga och uttömmande upplysningar om anklagelsepunkter och rättegångsförfarandet i enskilda fall. Även i det av herr Strindberg åberopade fallet föreligger svårigheter av detta slag. Såvitt vi kunnat utröna har emellertid dom redan avkunnats mot de fem åtalade personerna, som därvid dömdes till varierande straff. Det strängaste straffet synes ha varit sex års fängelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Svaret är intetsägande och säger kanske mest genom det som inte står i det. Interpellationen var egentligen ställd till statsministern, och det är ing en ringaktning från min sida mot vare sig herr utrikesministern eller det ämbete som statsrådet företräder, när jag ändock beklagar att svaret ej lämnas av statsministern. Han har ju ofta, mer än någon annan representant för den svenska regeringen, i mer eller mindre väl valda ord uttalat sin avsky för diktaturer och samtidigt med eftertryck hävdat de små nationernas rätt till frihet och självbestämmanderätt. Det hade mot denna bakgrund varit angeläget att just med statsministern få diskutera i min interpellation aktualiserad fråga. Statsrådet konstaterar i interpellationssvaret att våra möjligheter att inverka på rättegångar i andra länder är ytterst begränsade, särskilt när det gäller personer som inte är svenska medborgare. Av detta drar jag den slutsatsen, även om det inte är direkt utsagt, att den svenska regeringen inte sökt vidta några som helst åtgärder till förmån för de fem ester som nu dömts i Tallinn till frihetsstraff av varierande längd. Jag finner denna passivitet från regeringens sida milt uttryckt märklig. Regeringen kunde ju inte vara omedveten om att de åtalade riskerade stränga straff — t.o.m. dödsstraff — för sina s.k. brott mot staten. Jag kan förstå att svårigheter finns när det gäller att påverka rättegångsförfarandet i andra länder, men utrikesministern vill väl ändå inte påstå att det är omöjligt? Regeringen har ju agerat förr och därtill mycket hårt, men då har det gällt andra diktaturer. Underlåtenheten att söka påverka rättegångsförfarandet i Estland gör att jag — och jag tror många med mig — finner vissa statsråds uppträdande som världssamvete i olika sammanhang alltför ensidigt. Som en stark kontrast till denna passivitet står den svenska regeringens aktivitet när det gäller förhållandena exempelvis i Spanien. Trots de svårigheter som enligt interpellationssvaret föreligger när det gäller att påverka rättegångar i andra länder agerade den svenska regeringen både skyndsamt och kraftfullt i samband med de enligt svensk rättsuppfattning summariska rättegångarna mot de fem unga basker som stod åtalade för att i sin frihetskamp ha begått polismord. Den gången gjorde representanter för utrikesdepartementet via diplomatiska kanaler — dvs. beskickningarna i Stockholm och Madrid — klart, att vi i Sverige med oro såg på dels införandet av den nya terroristlagen, dels inledandet av de summariska rättegångarna. Därutöver aktualiserade vi situationen i Spanien såväl i Förenta nationerna som i Europarådet. Jag behöver här inte erinra om den svenska reaktionen när dödsdomarna blev kända. Jag kan se en speciell svårighet — som dock inte ursäktar passiviteten — när det gäller förhållanden i exempelvis de tidigare fria staterna i Baltikum, och den svårigheten ligger i den många gånger så effektiva mörkläggningen av vad som händer där, trots att dessa stater ligger oss geografiskt så nära. Där skiljer sig systemen, om vi nu skall — som utrikesministern gjorde i denna kammare för en vecka sedan — gradera diktaturer. Det som händer i många andra diktaturstater har vi på ett helt annat sätt insyn i, därför att den fria världens press, radio och TV har helt andra möjligheter att verka där. Utrikesministern säger i sitt svar — och helt rätt — att domarna nu avkunnats och att det ”strängaste straffet synes ha varit sex års fängelse”. Jag vet inte om jag skall tolka detta som om statsrådet menar att det var en mild dom. Jag hoppas att detta inte är statsrådets mening. Det är givetvis glädjande att de åtalade inte dömdes till döden; att domen efter sovjetiska förhållanden inte blev hårdare beror säkerligen på den uppmärksamhet som rättegången tilldragit sig utomlands, liksom på den internationella reaktionen, där dock den svenska regeringen förhöll sig tyst. Glädjande nog har inte hela den svenska opinionen förhållit sig passiv. Tvärtom! Flera tidningar har, och det torde inte ha undgått utrikesministern, såväl på ledarplats som i artiklar behandlat rättegångarna i Estland. I Malmöområdet har gjorts en namninsamling till förmån för de fem åtalade. På kort tid skrev inte mindre än 6 500 människor — nära 70 96 av de tillfrågade — på insamlingslistorna, listor som jag förmodar att vår statsminister erhöll redan under gårdagen. De har också sänts till den ryske statschefen Leonid Bresjnev. Jag har stor respekt för denna opinion, då den är ett uttryck för att vi måste reagera mot våld och förtryck var det än uppträder, då de som trampar frihet och rätt under fötterna är samma andas barn, oavsett vad de kallar sitt system. Även om man nu kan glädjas över att de fem esterna får behålla livet, så kan man inte undgå att uppröras över att ett ”brott”, som i stort sett endast innebar att de i brev till Förenta nationerna vädjat om hjälp för att deras land på nytt skall bli en fri stat, skall bestraffas med upp till sex års ”förlust av friheten”, som det heter. Denna förlust av friheten kan innebära fängelse eller inspärrning på mentalsjukhus. Vad detta innebär behöver jag inte gå in på utan kan hänvisa utrikesministern till Amnesty Internationals rapport om behandlingen av fångar i Sovjetunionen. Det finns många fruktansvärda exempel på vad man kan åstadkomma med såväl fysiskt som psykiskt välutrustade människor genom exempelvis överdosering av psykofarmaka såsom aminazin, triftazin och haloperidol — medel väl kända inom svensk sjukvård men här använda för att hjälpa sjuka människor; det kan de göra med rätt dosering. I för stora doser kan de dock snabbt bryta ned en människa, säkerligen lika effektivt som kroppslig smärta. Låt mig också på tal om dessa domar erinra om att frihetsstraffen på fem å sex år tyvärr inte är hela sanningen. Till dessa frihetsberövanden kommer så förvisning av varierande längd, varför straffen kommer att ligga på kanske nio till elva år. Jag har uppehållit mig vid detta, herr talman, bl.a. därför att enligt uppgift väntas ytterligare rättegångar i Estland. En 48-årig man, Sven Kreek, har anklagats för liknande brott som de fem esterna nu dömts för. Han arresterades i januari och spärrades in på mentalsjukhus. Nu lär han sitta fängslad i Tallinn i väntan på rättegång. Jag vill därför fråga utrikesministern, om man nu från regeringens sida överväger att mera aktivt än vad hittills varit fallet verka för att dessa enligt svensk rättsuppfattning helt orimliga rättegångar upphör mot enskilda, som med fredliga medel söker förverkliga FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Jag vill också fråga utrikesministern — och här beklagar jag på nytt att det inte är statsministern som lämnar svaret på min interpellation —- om regeringen i samband med statsministerns besök i Sovjetunionen våren 1976 kommer att ta upp den omänskliga behandlingen av politiska fångar i Sovjetunionen och i Baltikum. Jag ställer frågan bl.a. mot bakgrund av innehållet i artikel VII i slutdokumentet från Helsingforskonferensen. Där står bl.a.: ”De” — dvs. de deltagande staterna — ”kommer att främja och uppmuntra ett verkligt utövande av de medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och andra rättigheterna och friheterna, vilka alla härrör från det inneboende värdet hos varje människa och är väsentliga för hennes fria och fulla utveckling.” Detta dokument är ju bl.a. undertecknat av generalsekreteraren i kom munistpartiet i Socialistiska rådsrepublikernas union, Leonid Bresjnev. En påstötning från statsministern synes därför angelägen när han till våren besöker Moskva. Låt mig, herr talman, citera sista meningen i uppropet i Tallinn av den 24 oktober 1972, ställt till Förenta nationernas generalförsamling från Estniska demokratiska rörelsen och Estniska nationella fronten: ”Nu, när även de minsta av världens nationer tillerkänns oberoende förväntar sig det estniska folket snar och effektiv hjälp från Förenta Nationerna”. Ja, det bör väl gälla såväl Estland som Lettland och Litauen — eller hur, herr utrikesminister? Nu är det, herr talman, inte bara balter som hoppas och tror att den fria världen i längden inte skall acceptera förtryck av nationer och enskilda någonstans, och att detta måste leda till nationell frihet och oberoende för folken i Baltikum lika väl som för andra folk, som lider under främmande eller inhemska diktatursystem. Dessa system har inte byggts upp genom någon uttalad önskan av folkflertalet, nej, de existerar endast med den starkares rätt och med hjälp av terror och förföljelse av oliktänkande. Så till vida har rättegångarna i det ännu 30 år efter krigets slut Sovjetockuperade Baltikum gjort balterna en tjänst genom att de på nytt väckt en opinion runt om i världen till insikt om det där rådande förtrycket. Jag beklagar dock på nytt att den svenska regeringen i det här fallet förhållit sig helt passiv, och jag hoppas verkligen att utrikesministern har något mera positivt att redovisa här i kammaren i dag än det som framgår av interpellationssvaret.
Herr talman! Vi vet ju allesammans att rättssystemet i Sovjetunionen skiljer sig — t.o.m. mycket starkt — från det som vi har i Sverige. Inte minst gäller det i fråga om straffrätten och i fråga om domstolsoch fängelsesystemet. I Sovjet kan straff utdömas för sådana handlingar som antisovjetisk agitation, antisocialistiskt beteende osv., dvs. handlingar som vi måste beteckna som politiska. I Sverige tillämpas inte sådana straff för motsvarande handlingar. Personer som döms för sådana handlingar i Sovjetunionen blir enligt vår mening politiska fångar. Självfallet tycker vi att vårt system är mycket bättre, och vi skulle önska att andra folk fick ökat lagligt skydd för att verka politiskt och för att driva opposition, som man får göra i Sverige. Men vi är medvetna om att det här rör sig om väsentliga skiljaktigheter, som det inte går att snabbt ändra på. Även när det gäller tillämpningen av rättssystemet, 1. ex. i fråga om behandlingen av fångar, har vi tidigare hört många vittnesmål, och sådana förekommer även nu, om missförhållanden och övergrepp. Det gällde särskilt under Stalintiden, men även under senare tid har sådana påpekanden om missförhållanden inte varit ovanliga. Den senaste redogörelsen, som vi diskuterade här i kammaren förra veckan, nämligen Amnesty Internationals rapport, ger mycket detaljerade upplysningar om tillämpningen av det sovjetryska rättssystemet. Var Sverige står vet man mycket väl i Moskva. Vi har från regeringens sida upprepade gånger erinrat om de åtaganden som många stater, däribland Sovjetunionen, har gjort om att främja de mänskliga frioch rättigheterna. De i FN-konventionen fastslagna rättigheterna anser vi vara förpliktigande. I ESK-dokumentet från i somras inskärps dessa åtaganden ytterligare. I dokumentet sägs dessutom uttryckligen att utvecklingen av vänskapliga relationer mellan stater har att göra med hur staterna behandlar sina medborgare. Nu finns det inte något egentligt kontrollsystem som gör det möjligt att övervaka hur olika stater följer bestämmelserna i FN-konventionen eller i ESK-dokumentet. Därför tillhör Sverige de stater som i Förenta nationerna har'verkat för att det skall finnas en internationell kommission, som enskilda människor och stater kan vända sig till för att påtala brott som begås mot de mänskliga frioch rättigheterna. Våra möjligheter att direkt påverka andra stater och deras strafflagstiftning är, som jag säger i mitt svar, självfallet små. Opinionsbildning är det medel som kan användas. Det är också den metod som vi här i Sverige vid många tillfällen har använt när det gällt att söka väcka internationell uppmärksamhet och göra klart för vederbörande stats politiska myndigheter att man ute i världen mycket noga följer vad som händer i fråga om framför allt naturligtvis rättegångar som gäller vad vi menar vara politiska brott. Men i fråga om Sovjetunionen — det framgår också av Amnesty Internationals rapport — är det ingalunda lätt att få det faktaunderlag som oftast är förutsättningen för att kunna med framgång väcka internationell opinion. Hur rättsväsendet fungerar i de baltiska staterna följer vi inom UD kontinuerligt så gott vi kan, dels i den sovjetryska pressen, dels genom våra kontakter med Amnesty International. Men svårigheten att få tillförlitliga uppgifter är ett faktum. Det står ofta påstående mot påstående. Att få klarlagt vilka brott de fem balterna åtalats och dömts för har inte varit möjligt.

Det var en så stor skillnad mellan dessa båda fall, herr Strindberg, att de inte går att jämföra.

Några andra möjligheter att verka i ett sådant fall föreligger såvitt jag vet tyvärr inte.
Herr talman! Det sista som utrikesministern sade vill jag gärna tacka honom för; det var i varje fall ett löfte om litet större aktivitet i framtiden, för den händelse rättegångarna skulle komma att upprepas. Jag konstaterar emellertid att — såsom jag uttryckte det — farhågan för att regeringen här hade varit-helt passiv var riktig. Jag tycker fortfarande att det är mycket märkligt att man agerar med sådan kraft gentemot andra diktaturer men att man undviker att göra det gentemot Sovjetunionen. Herr utrikesministern säger — och det har han naturligtvis rätt i — att vi ofta har väldiga svårigheter att få uppgifter om vad som verkligen händer i Sovjetunionen och i de ockuperade baltiska staterna därför att uppgift står mot uppgift. Det vittnar om det systemets effektivitet och hårdhet, men det hindrar ju inte att man följer utvecklingen. Jag förmodar att utrikesdepartementet noga har följt de artiklar som har skrivits av olika journalister, som via skilda kanaler fått information om hur rättegångarna i Tallinn har gått till och vilka åtalspunkter som åberopats. Jag vet också att åtalspunkterna ändrades under rättegången till helt orimliga anklagelser, kanske för att därigenom ge mera stöd för det straff som sedan utdömdes. Jag kan, herr utrikesminister, tyvärr inte underlåta att uttrycka min oro — ehuru jag hoppas att den är oberättigad — över att den svenska regeringens sätt att reagera ofta är mera högljutt mot länder som ligger längre bort. Här gäller det ju ändå ett land som ligger nära geografiskt sett. Om jag får använda ett argument som jag tycker är ett viktigt sådant, vill jag påpeka att det här gäller tre små folk, som år 1940 — såsom Östen Undén själv uttryckte det i riksdagen — likviderades på några dagar. Det gäller tre små nationer med vilka Sverige har eu mycket nära historiskt samband — en stor del av vår historia har varit gemensam med de baltiska folkens historia. Jag tycker att också detta gör att den svenska regeringen med kraft inte bara bör konstatera att man i Moskva vet var vi står, utan att regeringen också bör ansluta sig till den internationella opinionen mot det våld och det förtryck som i dag råder i de baltiska staterna.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Johannishus har frågat mig hur jag avser att kompensera de skador som genom långsam handläggning av ärende hos myndighet vållas såväl enskilda personer som det allmänna. Föreligger fel eller försummelse vid myndighetsutövningen kan ersättning utgå enligt skadeståndslagen. Till fel eller försummelse hör enligt förarbetena till denna lag bl.a. oförsvarligt dröjsmål med att ta upp ärenden till behandling och förseningar vid deras handläggning. Beredningen av ärenden fordrar ofta klarlägganden, kanske utredningar och sist men inte minst kommunikation enligt förvaltningslagens föreskrifter. Det är klart att detta tar tid, särskilt när det är fråga om ärenden av invecklad natur. Det är väl därför naturligt att den som behöver ett beslut av myndighet för att vidtaga någon åtgärd får räkna med att det kan ta viss tid att få fram erforderligt beslutsunderlag.

Herr talman! Interpellanten, herr Wachtmeister i Johannishus, är på grund av uppdrag vid Förenta nationerna förhindrad att ta emot interpellationssvaret i dag. Jag ber därför i hans ställe att få tacka kommunministern för det och göra några kommentarer. Relationen mellan den enskilda individen och det allmänna har ju förändrats väsentligt, låt oss säga under de senaste decennierna. Vi vet att den offentliga sektorn har ökat i betydande omfattning. Förvaltningsapparaten — både den statliga och den kommunala — har byggts ut i väsentlig grad. På allt fler områden gör statliga och kommunala intressen sig gällande. Verksamheten har successivt blivit alltmer komplicerad. Vi har fått en alltmer långtgående och invecklad reglering av förvaltningen på det offentligrättsliga området. Denna utveckling har fått många konsekvenser för den enskilde. En är att allt Aer enskilda medborgare i olika avseenden blir beroende av skilda myndigheters verksamhet och beslut. Man kan också uttrycka det på sätt som herr Wachtmeister har gjort i sin interpellation: ”En genomgående tendens i utvecklingen på olika områden av samhällslivet under senare år är en inskränkning i den enskildes handlingsfrihet.” Eftersom interpellationen närmast berör frågor av fastighetsrättslig art kan jag hålla mig inom det området. Naturvårdslagen, byggnadslagen, expropriationslagen, förköpslagen och jordförvärvslagen är några exempel på lagar — och förhållandevis nya lagar — som har gjort att den enskilde i sitt handlande har blivit beroende av förvaltningens arbetssätt i största myndigheters långsamma handläggning av ärenden allmänhet och dess handläggning och beslutsförfarande i konkreta frågor i synnerhet. Herr Wachtmeister i Johannishus omnämner naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser och pekar på konkreta fall — förmodligen känner statsrådet väl till dem — där en mycket långvarig handläggning har vållat förluster för den enskilde. I sitt svar nämner statsrådet skadeståndslagens regler om fel och försummelse vid myndighetsutövning. Han säger också att en förutsättning för att denna lag skall bli tillämplig är att det är fråga om oförsvarligt dröjsmål. Jag vill tolka ”oförsvarligt dröjsmål” som att det fordras mycket starka skäl för att det kravet skall uppfyllas, och det kanske är riktigt att det skall vara så. Men det kan förekomma handläggningar som inte är så lämpliga utan att de därför svarar emot detta krav: onödigt långsamma handläggningar, i viss utsträckning försummade handläggningar, vad man ibland kallar olycksfall i arbetet osv. Sådant kan ändå drabba den enskilde. Kanske är det, herr talman, här ytterst fråga om det gamla problemet rättssäkerhet kontra effektivitet. Med rättssäkerhet brukar man då syfta på en noggrann handläggning, som kanske är litet omständlig och ibland upplevs som långsam, i motsats till en effektiv handläggning, som i första hand är en snabb handläggning. Jag tror inte att man alltid når den högsta graden av rättssäkerhet med de långa handläggningstiderna. I sådana fall som nämns i interpellationen är det just de långa handläggningstiderna som är skadliga för den enskilde, som ofta kommer i underläge. Därmed kan man säga att i just sådana fall gagnar inte de långa handläggningstiderna rättssäkerhetsprincipen.

Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan herr Winberg och mig om att ärenden hos myndigheter — både statliga och kommunala — skall handläggas så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Det är klart att det är ett ovisst förhållande för den enskilde under tiden som han väntar på handläggning och avgörande i frågor som för honom kan ha utomordentligt stor betydelse. Men jag vill hävda — på grund av egen erfarenhet — att myndigheterna i allmänhet har ambitionen att utan dröjsmål avgöra ärendena. I vårt samhälle har vi emellertid en önskan att bevara en så stor rättssäkerhet som möjligt, och det kräver ingående utredningar och undersökningar innan ett ärende kan avgöras. Det är inte bara så att förhållandena har komplicerats för den enskilde medborgaren, utan det har också vidtagits åtgärder för att skydda den enskilde. Både skadeståndslagen och förvaltningslägen har ju egentligen uppgiften att skapa bättre garanti för den enskilde medborgaren. Jag vill också peka på den otålighet som den enskilde ofta visar när ärendet väl är anhängiggjort hos myndigheten men som han inte ger uttryck för så länge han själv handlägger frågan. Jag känner mycket väl till det speciella naturvårdsärende som har legat till grund — såvitt jag kan förstå — för herr Wachtmeisters interpellation. Att det har tagit så lång tid att få det ärendet avgjort beror — det tillåter jag mig att hävda - mera på sökanden än på myndigheternas handläggning av ärendet. Jag är helt överens med interpellanten och med herr Winberg om att vi gemensamt skall sträva efter att avgöra ärendena utan dröjsmål. För den händelse det skulle brista på den punkten har ju skapats ett utomordentligt skydd i skadeståndslagen, som redan på sina håll är under användning och prövning i dessa fall.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det kompletterande svar som nu har lämnats. Det är väl ändå så att det allmänna många gånger har ett orimligt stort övertag i sådana här frågor därför att det är det allmänna som faktiskt bestämmer tidpunkten för avgörande av ärendena. Det är det allmänna som har utredningsresurserna. I många fall kan det vara fråga om förhandlingar mellan företrädare för det allmänna och den enskilde, och det allmänna kan upplevas som en mycket stark maktfaktor i förhållande till den enskilde. Det kan göra att den enskilde ibland blir benägen att godta uppgörelser som han inte skulle godta annars. Vet han också att en mycket lång handläggningstid kommer i fråga och exempelvis ekonomiska värden står på spel och man måste räkna med ett försämrat penningvärde, kan det än mer försämra hans ställning. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Det finns få tekniska apparater konstruerade som har fascinerat folk så till den milda grad som de elektroniska spelautomaterna gör. Man möter den enarmade banditen — han gör sig förtjänt av det namnet! — överallt. Den är snabb och effektiv när den sväljer enkronor. Det är den över huvud taget effektivaste spelmaskin som någonsin har konstruerats: ett par hundralappar i timmen kan den plocka av spelaren. Den är så finurligt konstruerad att den alltid ger några kronor tillbaka för att spelaren inte skall sluta spela utan fortfarande ha hoppet kvar om en jackpot. För spelanordnaren har den enarmade banditen alltid varit en god affär — det har varit en mycket stor inkomstkälla att få ställa upp spelautomater — men för spelaren, den ständige förloraren, har det ofta blivit en tragedi. Detta framgår av alla uppgifter om den enarmade banditen som cirkulerat i press och övriga massmedia, även om uppgifterna många gånger kan vara överdrivna. De sociala skadeverkningarna av spelautomater är emellertid betydande. Jag tror inte att den beskrivning av den enarmade banditen som jag har gett kammaren är överdriven. Därför kan man starkt ifrågasätta, om införandet av den amerikanska ”spelkulturen” kan vara ett svenskt samhällsintresse och något som vi bör ha kvar. De medföljande sociala problemen är alltför stora. Det är en utomordentligt hänsynslös spelmaskin, som i första hand drabbar de ekonomiskt svaga i samhället. Den är också så lättillgänglig att den därför utgör ett stort socialt problem: den finns tillgänglig från morgon till kväll. Denna fritidssysselsättning —- om man nu kan ka rakterisera detta spelande så — passiviserar människor, vilket jag tycker är föga tilltalande, medan samhället i övrigt anslår medel till olika slag av verksamhet för att skapa meningsfyllda aktiviteter. Jag anser att man med fog kan hävda att automatspelets verkningar föga överensstämmer med det svenska samhällets sociala grundsyn. Tidigare utgjordes spelarnas vinster av pollettvinster i form av s.k. anvisningar. Genom riksdagens beslut om penningvinster har den här spelformen blivit alltmera populär och lockar människor till överdrivet spelande. Om detta vittnar också dagens bild från restauranger och lokaler med manuellt bingospel, där banditerna utgör det väsentliga nöjesinslaget. Att det krävs tillstånd för sådant penningspel med enkronor som insats har inte förbättrat situationen. Från automatägarhåll hävdas att man nära nog gör en social insats för folk genom att ha enarmade banditer utställda. Man skaffar människor sysselsättning och det är väldigt bra, tycker man. Men man har alltid blundat och kommer alltid att blunda för de sociala problem som sammanhänger med automatspel. Den bild som ett besök i en spellokal ger visar att det oftast är människor som inte skulle ha råd att spela som står där. Herr Börjesson i Glömminge har redogjort för skillnaderna mellan majoritetens skrivning och reservanternas. De är inte stora. Vi vill ha en hårdare skrivning, som innebär beställning av ett förbud. Utskottet menar att lotteriutredningen bör få se över frågan och värdera konsekvenserna av ett förbud mot automatspel för att saken skall bli tillräckligt utredd. Frågan om spelautomater har emellertid stötts och blötts sedan 1960 talets mitt. Den lotteriutredning som 1970 avgav sitt betänkande hade baserat sin undersökning på pollettspelet, inte på penningspelet. I övrigt finns tillräckligt med material för att man skall kunna göra en social värdering av de skador som automatspelet medför. Vi reservanter anser att desmåsmulor som staten får in i form av skatt inte skall vara vägledande för en bedömning av om banditerna bör få vara kvar eller ej. I regel är det ju s.k. fria företagare — dvs. många gånger fördomsfria företagare — som har sådana här automater utställda. När de låter påskina att de gör en speciell insats vill jag inte instämma i det — långt därifrån. Den skrivelse som utskottet har fått från Sveriges automatägares riksförbund är signifikativ för deras sätt att göra statistik. De tar upp olika spelformers omsättning i bruttosiffror och sina egna intäkter i nettosiffror. Med statistik kan man självfallet bevisa det mesta. Det finns alltså starka skäl som talar för att det skall införas ett förbud mot den s.k. småfolkets rulett, eftersom den medför alltför stora sociala vådor. Erfarenheterna runt om i världen går i samma riktning. Senast i år införde man i Belgien förbud mot automatspel. De politiska partierna där har dragit slutsatsen att spelet är så förödande för folk att det bör förbjudas. I det amerikanska samhället förekom det tidigare en omfattande spelverksamhet, men tack vare att Robert Kennedy genomförde ett förbud har man spelet kvar bara i Las Vegas. Där hade man alldeles klart för sig att den här formen av spel rör sig om okontrollerade pengar. Och det är ingen överdrift att tala om okontrollerade pengar, för man kan över huvud taget inte få någon kontroll över inkomsterna på spelautomater; även om man sätter in räkneverk kommer det att vara verkligt svårt. Vi hade samma problem under 1930-talet här i Sverige, då automater fanns utställda i olika lokaler. Den gången gjorde arbetarrörelsen en verkligt förnämlig insats genom att driva fram en ändring av lotteriförordningen som omöjliggjorde det här spelet. Bestämmelserna fick då den utformning som de i stort sett har haft fram till dess att riksdagen tog sitt beslut om legalisering av banditerna. Automater fanns kvar i folkparker och på tivolin med mycket låga insatser, men det medförde inte så stora sociala vådor, bl.a. därför att folkparker och tivolin bara har öppet en viss del av året. Herr talman! Det har skrivits spaltkilometer om enarmade banditer. Det är självfallet ett fascinerande ämne för de flesta människor, men det är inte så särskilt roligt för dem som grips av detta spel. Den som har sysslat med ämnet under många år och kommit i kontakt med många människor som har fångats av det här spelet vet vilka svårigheter de har att komma ifrån det. Sedan får det följdverkningar på annat sätt. Spriten kommer ofta in i bilden när vederbörande inte klarar ekonomin genom att han är helt fångad av banditspel. Jag skall inte orda mera, herr talman, i den här frågan; det är fler anmälda på talarlistan. Detta är ett så stort socialt problem att jag tycker det är orimligt att inkomster för statskassan eller för vissa företag skall vara vägledande vid en bedömning. Därför yrkar jag bifall till reservationen.